Herr talman! Jag kommer i mitt inlägg att beröra reservationerna 1, 2 och 5, och Elving Andersson kommer senare att tala för reservation 4. Sällan har så många stått så eniga mot ett regeringsförslag. När tankarna först tog form i en kortfattad departementspromemoria var en bred remissopinion avvisande. Att minska antalet tjänstgörande nämndemän från fem till tre ansågs fel såväl ur allmänt demokratiska synpunkter som av rättssäkerhetsskäl. Då förslaget aviserades i förra årets budgetproposition motionerade både socialdemokrater och kommunister om att det skulle avslås. Vi agerade också från centerns sida genom direktkontakt med dåvarande justitieministern, och resultatet blev att den då sittande regeringen klokt nog inte lade fram någon proposition. Saken var utagerad, trodde vi. Men inte. Likt galten Särimner återuppstår förslaget på nytt — nu i socialdemokratisk tappning. Vi centerpartister tycker självfallet att förslaget är lika dåligt oberoende av vilken regering som lägger fram det. Därför har vi i en motion utförligt angivit skälen till att vi anser att förslaget inte bör genomföras. Efter behandlingen i utskottet kan vi konstatera att de icke-socialistiska partierna nu är eniga. Jag tycker det är glädjande att också moderaterna nu ansluter sig till vår uppfattning. Under tiden som propositionen behandlats här i riksdagen nu i vår har det varit livlig debatt på tidningarnas ledarsidor och i insändarspalterna. Förslaget har kritiserats ur olika infallsvinklar. Det är frapperande hur många socialdemokratiska skribenter som har frångått det för dem i vanliga fall så utmärkande partinitet. I denna fråga har det tydligen känts viktigare att argumentera mot förslaget, i syfte att förmå regeringen att dra tillbaka propositionen. Jag vill här lyfta fram några exempel. I Aftonbladet stod att läsa på ledarsidan: ”Allt fler socialdemokrater — även i regeringskretsen — inser nu att det inte är klokt att minska antalet förtroendevalda på olika områden i samhället. Sannolikt är det just socialdemokraterna som lidit mest av det ökade främlingskapet mellan myndigheter och medborgare, som följt med den formliga slakten på förtroendeposter under 60 och 70-talen. Ove Rainer räknar med att spara 12-14 miljoner om året på sin minskning av antalet nämndemän. Priset i form av minskat medborgarengagemang är alltför högt för en så futtig besparing. För övrigt är det lämpligare att spara på byråkratin än på demokratin.” Så långt Aftonbladets uppfattning. I det här fallet är jag till fullo beredd att instämma. En annan socialdemokratisk röst som gett sin mening till känna skrev brev till en ledarsida.

Man kan nu bara hoppas att riksdagen avslår propositionen om underrätternas sammansättning.” Också medlemmarna i Nämndemännens riksförbund, samlade till rikskongress nu i vår, gjorde ett uttalande mot förslaget. De avslutade med orden: ”Vi anser att riksdagen inte nu bör fatta beslut om en nedskärning av antalet nämndemän.” Självfallet går det att hävda att det är en partsinlaga, men jag har svårt att förstå vad de kan vinna för egna fördelar genom att gå emot förslaget. Gång på gång uttalas en särskild besvikelse över de socialdemokratiska ledamöterna i justitieutskottet. Vad ligger då bakom detta? Jo, säkert beror det på att de i år helt har ändrat uppfattning gentemot i fjol. Då framhöll de i en motion att de inte kunde acceptera det då aviserade förslaget. ”Enligt vår mening är det väsentligt att inte besparingar som ur statsfinansiell synvinkel framstår som marginella leder till att allmänhetens förtroende för rättsvä sendet urholkas samtidigt som det demokratiska inflytandet i rättssamhället minskar. Reformer av det slag som föreslås i propositionen bör i varje fall inte övervägas utan en ingående debatt rörande konsekvenserna. Det framstår t.ex. som uppenbart att det blir svårt att i en nämndemannagrupp bestående endast av tre ledamöter tillfredsställande representera olika värderingar i samhället.” Det är klara besked, som jag kan instämma i. Det är lätt att förstå att de människor som i fjol trodde på vad de socialdemokratiska ledamöterna i justitieutskottet anförde, nu är besvikna eller, som det så målande beskrevs i insändaren, kokar av ilska. Socialdemokraterna har emellertid valt att inte lyssna på rörelsen utan vill genomdriva beslutet med alla medel. Jag hoppas då att det åtminstone går att få svar på frågan, vilket skäl som i dag åberopas för dessa ändrade regler. Frågan är verkligen berättigad. Utskottets socialdemokrater har virrat till begreppen ordentligt. I propositionen påstås förslaget — det är det enda egentliga motiv som anförs — spara 14 miljoner. Jag säger ”påstås” därför att många remissinstanser som har insikter på det här området hävdar att om vi minskar antalet nämndemän riskerar vi att fler mål överklagas. I så fall försvinner snabbt förväntade besparingar. Men om vi trots allt godtar att det blir åtminstone någon kostnadsminskning som skulle kunna komma statskassan tillgodo, så försvinner denna raskt genom övriga förslag i betänkandet. Kort sagt — de pengar som justitieministern tror sig spara vill hans partivänner i utskottet använda till att höja arvodet till nämndemän. De tar alltså hand om de pengar som enligt justitieministern måste sparas för att förbättra statsfinanserna. Naturligtvis kan det finnas skäl att höja arvodet till nämndemännen, men regeringen har tidigare ansett att vi inte har råd till detta just nu. Det vore bra med ett klarläggande från justitieministerns och utskottsmajoritetens sida på den här punkten. Skall vi minska antalet tjänstgörande nämndemän med 40 26 och därmed äventyra människors förtroende för rättskipningen av statsfinansiella skäl eller för att höja nämndemannaarvodet? Det vore som sagt värdefullt med ett besked på den här punkten. Själva förslaget innehåller inkonsekvenser. I mål där det lindrigaste straffet är fängelse i två år föreslås bibehållen femmannanämnd. Argumentet för detta är att i sådana mål oftare än annars uppkommer grannlaga bevisvärderingsfrågor. Vidare måste rätten göra svåra avvägningar när det gäller påföljden. Som jag ser det är dessa argument lika bärande för mål där mindre än två års fängelse kan komma i fråga. Gränsen mellan vilka mål som innehåller komplicerade bevisvärderingsfrågor går inte vid två års fängelse. Tilläggas bör att lösningen att ha olika antal nämndemän vid skilda mål avvisas såväl i den departementspromemoria som jag tidigare talade om som avremissinstanserna. Anledningen är organisatoriska problem och risken för rättegångsfel. Ett sådant system blir mera kostsamt och arbetskrävande att administrera. Trots detta läggs förslaget fram. Så något om omröstningsoch ansvarsreglerna. Det förhåller sig på det sättet att nämnden vid sina överläggningar i de allra flesta fall kommer fram till en gemensam ståndpunkt. I alla dessa mål har således inte frågan om omröstningsreglerna någon betydelse. Om emellertid någon eller några ledamöter vill skriva sig skiljaktiga, finns redan nu den möjligheten. Det kan självfallet finnas principiella skäl för individuell rösträtt, men vi anser att denna fråga måste övervägas ytterligare. F. ö. arbetar flera utredningar med denna fråga. Beträffande ansvarsreglerna tycks det i dag råda oklarhet om vad som egentligen gäller. Det torde därför finnas skäl att se över dessa i lämpligt sammanhang. I centern slår vi vakt om nämndemannainstitutionen. Den är av stor vikt för människors förtroende för våra domstolar. Den föreslagna minskningen av nämndemännens antal från fem till tre innebär att den önskvärda allsidigheten och bredden försämras. Därför kan vi inte acceptera föreslagen ändring i domförhetsreglerna. Det gäller både tingsrätt och länsrätt. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag anfört yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 4 och 5.

Herr talman! Jag delar självfallet i stort de positiva värderingar som föregående talare framfört om nämndemannainstitutionen som sådan. Men än mer instämmer jag i den lyriska beskrivning av nämndemännens funktion och antal som en del ledande socialdemokratiska riksdagsmän framförde i en motion för bara något år sedan. I regeringsställning betyder det dock något helt annat, bl.a. att antalet tjänstgörande nämndemän i merparten av tingsrätternas mål minskar från fem till tre. Givetvis är det angeläget att nödvändiga reformer genomförs inom nämndemannainstitutionen. Det är t.ex. viktigt att det blir en allsidig rekrytering. Men att minska antalet nämndemän från fem till tre är ingen reform. Det kan snarare vara ett hot mot rättssäkerheten. Och detta vill vi från folkpartiets sida inte medverka till. Nämndemannens viktigaste uppgift är att han eller hon skall stå för den allmänna rättsuppfattningen. Nämndemannens lokaloch personkännedom kan bidra med värdefulla fakta. Därigenom blir det en allsidig bedömning, till gagn såväl för rättens ordförande som för den åtalade. Med bara tre nämndemän torde det vara en omöjlighet att ens komma i närheten av att nämndemännen så allsidigt som möjligt skall representera befolkningen. Än mera omöjligt blir det, när man betänker att samtidigt som nämndemännens antal minskat och nu ytterligare föreslås minska, har tingsunderlagen blivit allt större. En ytterligare egendomlighet är när man tror att nämndemännen skall bli bättre kvalificerade genom att tjänstgöra mindre. Samtidigt skall man då ge nämndemännen samma status som domare — de skall bli meddomare med individuell rösträtt. Från folkpartiets sida anser vi att ekvationen inte går ihop. Den är omöjlig, den äventyrar rättssäkerheten, och därför yrkar vi avslag på propositionen och utskottets hemställan i denna del. Med det hittills anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 4 och 5 och övergår till att kommentera åldersgränsen för nämndemän. Inom folkpartiet talar vi ofta och intensivt om valfrihet. Då innefattar vi självfallet också valfrihet för de äldre. Vi tycker att det är förnedrande att vissa människor är utestängda från en del förtroendeuppdrag därför att de uppnått en viss biologisk ålder. I detta ärende rör det sig om nämndemännen och 70-årsgränsen. Enligt vår uppfattning är det inte lagstiftaren som skall bedöma kompetensen hos en nämndeman. Det är de organ som föreslår och de organ som väljer. De skall utse kompetenta människor, de mest lämpade — unga, medelålders och gamla, män och kvinnor. De som väljs skall spegla samhället och dess röstberättigade invånare. 70-årsgränsen är absurd, tycker vi, när man betänker att en 70-åring kan vara landstingsman, väljas in i riksdagen, vara aktuell i regeringssammanhang, stå i spetsen för stora folkrörelser eller leda finansimperier. Men nämndeman kan han inte bli. Det är ett förnekande av kompetens, livserfarenhet och andra kvaliteter som kan finnas hos en människa som råkat fylla 70. Vi tycker alltså att åldersgränsen är en orättvisa mot de kompetenta 70-åringar som väl skulle kunna förvalta värvet som nämndeman. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Det är två avsnitt i regeringsförslaget som har tilldragit sig den största uppmärksamheten. Det gäller dels förändringen av omröstningsreglerna, dels övergången till en ordning med endast tre nämndemän när underrätterna behandlar mindre mål. Dessa mindre mål utgör enligt sakens natur flertalet mål i underrätterna. För vpk:s vidkommande har den situationen inträtt, att vi är positivt inställda till de förändrade omröstningsreglerna men mer kritiskt inställda till att minska antalet nämndemän i mindre mål. Vi är för de ändrade omröstningsreglerna av två skäl. De kommer att stärka lekmännens position i domstolarna. De kommer också att medverka till att vid vissa röstningskombinationer den mildare påföljden för en anklagad kommer att bli rättens beslut, där det tidigare var så att domarens röst avgjorde, oavsett om påföljden var den mildare eller ej. Det är alltså större chans för en mildare påföljd med de nya bestämmelserna, och det är något som står i överensstämmelse med vår kriminalpolitiska syn. Man kan visserligen hävda — och det är vi klara över — att i det stora flertalet fall uppkommer inte röstningssituationer, utan rättens ledamöter förenar sig om en enhetlig mening. Men i kontroversiella, tveksamma eller tvistiga fall — dvs. sådana fall som i viss mån kan tänkas bli vägledande för praxis på längre sikt — får dock den sida som företräder den mildare påföljden en starkare ställning. Det menar vi är värdefullt. Däremot är vi inte anhängare av att minska antalet nämndemän i mindre mål från fem till tre. Även vid bibehållet totalt antal nämndemän medför det, som vi ser det, minskad representativitet. Så som nämndemannakåren f. n. ser ut riskerar detta att medföra att personer med en mer framåtsyftande och förnyande syn på rätt och tillämpning mindre ofta kommer att tjänstgöra vid förhandlingarna. Detta kan i någon mån förta den positiva verkan som de ändrade omröstningsreglerna har. Vi är väl klara över att vid en framtida, förhoppningsvis ändrad sammansättning av nämndemannakåren som helhet tonar denna nackdel som vi här har framhävt bort, och i ett sådant läge skulle vi naturligtvis inte ha något emot en tremannanämnd. Vi är också klara över att i ett sådant fall skulle i kombination med de nya omröstningsreglerna en humanare rättskipning också ha hyggliga chanser, eftersom man där vid röstfördelningen två mot två har garanterad seger för den mildare påföljden. De borgerligas ståndpunkt härvidlag, som det ju har gjorts en viss affär av inför offentligheten, har vi inga sympatier för, eftersom den lider av fullständigt enorma inre logiska motsägelser. Å ena sidan ger de borgerliga sken av att vilja slå vakt om lekmannainflytandet och vill därför behålla femmannanämnderna i mindre mål. Å andra sidan är de motståndare till de nya omröstningsreglerna, därför att dessa skulle minska de lagfarna ledamöternas inflytande. De säger därmed vad de lika gärna kunde ha sagt i klartext, nämligen att när de talar om att slå vakt om lekmannainflytandet är det en täckmantel för helt andra syften. För moderaternas del ser det särskilt illa ut. De, som är de stora besparingsivrarna, säger nu rent ut att besparingar är de för, men om de skulle leda till en humanare rättskipning i samhället är de emot dem. En sådan koalition ser vi naturligtvis från vpk:s sida ingen anledning att stödja. Icke förty ställs vi nu i en något speciell situation när det gäller voteringen i kammaren i det här ärendet. Socialdemokraterna vill ha ändrade rösträttsbestämmelser, men vill samtidigt minska antalet nämndemän i mindre mål. De borgerliga å sin sida vill behålla femmannanämnderna i dessa mål, men vill inte ha de ändrade rösträttsbestämmelserna. Både utskottsmajoritetens och den borgerliga reservationens förslag består alltså av delar som vpk inte är anhängare av, och båda består också av delar som vi i och för sig, om vi tar dem isolerade, sympatiserar med. Det logiska i en sådan situation borde ju vara att man delar upp voteringen i denna del av betänkandet så, att man voterar särskilt på omröstningsreglerna och särskilt på frågan om tre eller fem nämndemän. Till stöd för en sådan uppdelad voteringsordning kan vi anföra de tankar och resonemang som var vägledande när man vid utformningen av grundlagen diskuterade voteringsregler för kammaren. Jag kan här hänvisa till vad som har återgetts i grundlagberedningens betänkande på s. 280. Till kännetecknen på en bra voteringsordning hör enligt dessa tankar dels att varje grupp i riksdagen skall kunna markera sin ståndpunkt, dels att voteringsordningen skall ha den karaktären att den förhindrar och förekom mer sådana beslut bakom vilka bara står en minoritet av ledamöterna. En majoritets uppfattning när det gäller ett visst moment av en fråga skall i princip alltid kunna ta sig uttryck vid en votering. Bakom förslaget att minska nämndemännens antal står i nuvarande situation bara en minoritet. Däremot finns det majoritet dels för förändrade rösträttsregler, dels för bibehållande av fem nämndemän. Endast genom en uppdelning på två voteringar kan då majoritetsåsikten i varje särskilt fall ta sig uttryck. Här har emellertid uppstått en teknisk komplikation. Både majoriteten och reservanterna i utskottet har sina alternativ så utformade, att de båda ifrågavarande avsnitten är lagtekniskt hopvävda med varandra. Man måste alltså helt omformulera dem utifrån de krav som en delad votering ställer. För vpk:s del leder oss detta till att vi måste yrka på en återremiss av betänkandet, så att den voteringsordning blir möjlig som vi menar är i bäst överensstämmelse med grundlagens förarbeten. För att å andra sidan förutse den situationen att återremissyrkandet avslås, yrkar vi bifall till det särskilda yrkande som nu utdelas till kammarens ledamöter. En tingsrätt är i tvistemål domför med tre lagfarna domare. Flera än fyra lagfarna domare får inte sitta i rätten. I brottmål skall tingsrätten bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. I mål om åtal för brott, för En tingsrätt är i tvistemål domför med tre lagfarna domare. Flera än fyra lagfarna domare får inte sitta i rätten. I brottmål skall tingsrätten bestå av en lagfaren domare och fem nämndemän. Om det behövs med vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år, skall rätten dock bestå av en lagfaren domare och fem nämndemän. Om det behövs med hänsyn till målets omfattning eller någon annan särskild omständighet, får ytterligare en nämndeman utöver vad som följer av första eller andra meningen sitta i rätten. Kan huvudförhandlingen i eft brottmål beräknas kräva minst fyra veckor, får två lagfarna domare sitta i rätten förutom nämndemännen. Om det inträffar förfall bland nämndemännen sedan huvudförhandlingen har påbörjats, är rätten domför med en lagfaren domare och två nämndemän eller, i mål som avses i andra stycket andra meningen, med en lagfaren domare och fyra nämndemän. hänsyn till målets omfattning eller någon annan särskild omständighet, får sex nämndemän sitta i rätten. Kan huvudförhandlingen i ett brottmål beräknas kräva minst fyra veckor, får två lagfarna domare sitta i rätten förutom nämndemännen. Om det inträffar förfall bland nämndemännen sedan huvudförhandlingen har påbörjats, är rätten domför med en lagfaren domare och fyra nämndemän. Tingsrätt är domför med en lagfaren domare när mål avgörs utan huvudförhandling, vid annan handläggning som inte sker vid huvudförhandling eller vid syn vid huvudförhandling och syn på stället i mål om brott för vilket inte är stadgat svårare straff än böter eller fängelse i högst sex månader, under förutsättning att det inte finns anledning att döma till annan påföljd än I äktenskapsmål, boskillnadsmål, mål rörande bodelning och mål om underhåll som avses i denna balk skall underrätt vid handläggning, som enligt vad eljest är föreskrivet skall ske med tre eller fyra lagfarna domare, bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. Vad nu sagts I äktenskapsmål, boskillnadsmål, mål rörande bodelning och mål om underhåll som avses i denna balk skall underrätt vid handläggning, som enligt vad eljest är föreskrivet skall ske med tre eller fyra lagfarna domare, bestå av en lagfaren domare och fem nämndemän. Vad nu Om det behövs med hänsyn till målets omfattning eller någon annan särskild omständighet, får fyra nämndemän sitta i rätten. Om det inträffar förfall bland nämndemännen sedan huvudförhandling har påbörjats, är rätten domför med en lagfaren domare och två nämndemän. sagts gäller även annat mål som handläggs i samma rättegång. Om det behövs med hänsyn till målets omfattning eller någon annan särskild omständighet, får sex nämndemän sitta i rätten.

Innebörden av detta yrkande är i korthet att de nya omröstningsreglerna bör genomföras, men att man också bör behålla systemet med fem nämndemän i mindre mål. Sakligt sett föreligger ju inte något tvång att sammankoppla röstningsbestämmelserna med reduceringen av antalet nämndemän i vissa mål. Man kan naturligtvis mycket väl ha en ordning med fem nämndemän i alla mål och samtidigt ha individuell rösträtt. Att dessa båda ting kopplats samman i propositionen har kanske mer taktiska motiv eller besparingsmotiv. Herr talman! Jag har redan framfört mina båda yrkanden och kan därmed avsluta mitt anförande.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande om underrätternas sammansättning är en produkt som tillkommit efter behandling av regeringens proposition i samma ämne.

Den större sammansättningen — med fem nämndemän — skall dock enligt förslaget bibehållas i mål om brott för vilket det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år. Nämndemän i tingsrätterna föreslås få individuell rösträtt efter mönster från vad som gäller i bl.a. hovrätterna. De nuvarande reglerna om möjlighet att förstärka tingsrätten med ytterligare en nämndeman och om rättens domförhet vid förfall bland nämndemännen föreslås bli anpassade till de nya sammansättningsreglerna. Vidare föreslås för länsrätternas del att domförhetsreglerna anpassas till vad som föreslås i fråga om tingsrätterna. Det innebär bl.a. att en länsrätt vid avgörande av ett mål normalt skall bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. I propositionen tas också upp frågor om vem som skall bestämma antalet nämndemän i de olika domstolarna. Frågan om polismans behörighet som nämndeman i vissa fall finns också med i propositionen och i betänkandet. Beträffande polismans behörighet som nämndeman har utskottet ett förflutet. Vi har tidigare efterlyst närmare avvägningar mellan olika tänkbara lösningar av frågan om polismans valbarhet samt begärt överväganden av övriga frågor, syftande till att göra valbarhetsvillkoren så enhetliga som möjligt. Ett enhälligt utskott utgår ifrån att dessa överväganden kommer till stånd i lämpligt sammanhang. Som också har nämnts tidigare behandlas i betänkandet den övre åldersgränsen för nämndemän, liksom frågor om nämndemännens tjänstgöringsförhållanden. Till utskottets betänkande är fogade fem reservationer. Det är väl ingen överdrift att säga att reservation nr 1 beträffande antalet nämndemän i tingsrätt är den dominerande reservationen. Reservationen innebär kort och gott förslag om att riksdagen avslår propositionens förslag om att antalet nämndemän i tingsrätt minskar från 5 till 3. Likaså innebär reservationen att de nuvarande omröstningsreglerna bibehålls. I klartext föreslås alltså avslag på propositionens förslag om införande av individuell rösträtt för nämndemän i tingsrätt. Trots dessa skiljaktiga meningar, är vi överens om att lekmannamedverkan i våra domstolar är av stort värde. För min del tror jag att en viktig förutsättning för medborgarnas förtroende för rättsväsendet är att demokratiskt valda lekmän kontinuerligt har insyn i det arbete som bedrivs vid domstolarna. Lekmannamedverkan motiveras också av behovet av att förankra verksamheten i de värderingar som gäller i samhället i stort. Då kan man naturligtvis fråga sig om dessa motiveringar går att förena med förslaget om en minskning av antalet nämndemän i tingsrätten från fem till tre. Ja, jag tror att det förslag som nu föreligger kan godtas, eftersom nämndemännens inflytande förstärks i väsentlig grad genom att vi föreslår att individuell rösträtt införs. Också frågan om insyn blir tillfredsställande löst genom regeringens förslag i propositionen. I begreppet insyn ligger i detta sammanhang inte bara en kontroll av rättskipningen, utan framför allt uppgiften att bland allmänheten sprida kännedom och kunskap om tillämpade rättsprinciper och rättssäkerhetssystem. Ju fler som kan medverka till att på detta sätt stärka allmänhetens förtroende för rättskipningen, desto bättre är det naturligtvis. På denna punkt innebär regeringsförslaget ingen förändring. I propositionen förordas nämligen att antalet nämndemän i de olika domkretsarna blir lika många som hittills. Utskottsmajoriteten stryker under departementschefens uttalade mening och vill att denna skall beaktas när antalet nämndemän i tingsrätterna fastställs. Vi menar att detta är mycket viktigt därför att farhågor för minskad allsidighet i nämnden och försämrad representativitet bland nämndemännen effektivt motverkas om det nuvarande antalet nämndemän behålls oföränd rat. Härigenom kommer även i fortsättningen ett stort antal lekmän att vara engagerade i rättskipningen, vilket är en fördel, inte minst i vad gäller intresset av att det skall råda bredd och allsidighet inom nämndemannakåren. I samma riktning verkar, när det gäller rekryteringen, förbättrade arvoden. Därmed är jag inne på ersättningsfrågorna, som för utskottsmajoriteten har haft en nästan avgörande betydelse för att vi har kunnat biträda propositionen om underrätternas sammansättning. Som framgår av utskottets betänkande är nämndemannakåren inte representativ i fråga om fördelningen på yrkesgrupper. Andelen lantbrukare är klart större bland nämndemännen än bland befolkningen i övrigt. Andelen industriarbetare är klart lägre. Administrativt verksamma och lärare är överrepresenterade. Offentligt anställda är också överrepresenterade. Deras andel av nämndemännen är dubbelt så stor som deras andel av befolkningen i Övrigt—35 90 mot 17 20. De privatanställda är underrepresenterade. 19 9 av nämndemännen är privatanställda, medan de privatanställda utgör 35 20 av befolkningen i övrigt. Frågan varför det ser ut på det sätt som jag här har beskrivit är naturligtvis berättigad. Departementschefen anför i propositionen att det troligen är sättet att utse nämndemän som spelar den största rollen för nämndemannakårens sammansättning. Jag delar inte den uppfattningen. Sättet att avgöra vem som skall bli nämndeman tycker jag är bra. De politiska partiernas nomineringar är en garanti för att olika samhällsuppfattningar blir representerade, och vi kan därigenom få en allsidig sammansättning. Men av rätt lång erfarenhet vet jag att de ekonomiska ersättningarna är så låga att det inte går att nominera t.ex. industriarbetare. Nämndemannaarvodet är i dag 220 kr., och det motsvarar löneavdraget vid en årsinkomst på drygt 55 000 kr. De flesta förvärvsarbetande nämndemännen har högre inkomster. Utskottsmajoriteten har den uppfattningen att det är nödvändigt att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder för att åstadkomma en så allsidig sammansättning av nämndemannakåren som det över huvud taget är möjligt. Vi menar att en sådan åtgärd är att ändra ersättningsreglerna så att de inte, som f. n., leder till en underrepresentation för industriarbetare och andra yrkesgrupper, som får vidkännas fullt löneavdrag när de tjänstgör som nämndemän. En viss höjning av arvodena är därför nödvändig. Hur höjningarna skall åstadkommas menar vi att regeringen får överväga. Men vi påpekar att en differentiering av arvodena med hänsyn till om löneavdrag sker eller inte bör övervägas. Vad utskottet i berörda delar anför föreslår vi att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna. En annan fråga som också skall vara med i diskussionen om tingsrätternas sammansättning är frågan om den individuella rösträtten för nämndemän. Vi har från socialdemokraterna under många år krävt individuell rösträtt. När vi i fjol behandlade anslagen till domstolsväsendet begärde vi i en reservation ett system med individuell rösträtt för nämndemän i tingsrätt. Tyvärr blev denna reservation avslagen av den då borgerliga majoriteten. I dag återkommer frågan om den individuella rösträtten, och jag tror att vi nu har en riksdagsmajoritet för förslaget. Jag har nu argumenterat för ett bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande när det gäller den del som innebär tingsrätternas domförhet med tre i stället för som nu med fem nämndemän, utan att jag har använt huvudskälet för propositionen och betänkandet. Huvudskälet är, som jag tror att alla vet, dagens statsfinansiella situation. Det är nödvändigt att ta till vara alla möjligheter att rationalisera och effektivisera domstolarnas verksamhet, utan att rättssäkerhet och snabbhet kommer i fara. Jag skall i denna debatt inte anklaga någon för den svåra ekonomiska kris som vi befinner oss i, utan bara konstatera att vi dras med stora ekonomiska problem, och vi måste inom alla områden göra besparingar för att bromsa krisens framfart. Vi kan från riksdagen i dag medverka i detta arbete genom att bifalla hemställan i nu föreliggande betänkande. Från den socialdemokratiska utskottsmajoriteten ser vi nu föreliggande utskottsbetänkande om underrätternas sammansättning som en helhet. Förslaget om vissa ändringar i fråga om tingsrätternas sammansättning beträffande antalet nämndemän kan vi godta av sex skäl. För det första: Vi skall, som jag tidigare har varit inne på, ha kvar samma antal nämndemän som nu i de olika domkretsarna. För det andra: Nämndemännen får individuell rösträtt, varigenom deras ställning i nämnden stärks. För det tredje: Minskningen av antalet nämndemän från fem till tre innebär också ett ökat individuellt inflytande. För det fjärde: Det kommer att vidtas åtgärder för en bättre, allsidigt och representativt sammansatt nämnd. För det femte: Åtgärder för tidsenliga ersättningsregler skall vidtas. Arvodenas storlek kommer att ses över. För det sjätte: Vi bidrar dessutom till att i någon mån förbättra det nu så ansträngda statsfinansiella läget. Jag nämnde att vi betraktar det som behandlas i det här betänkandet som en helhet, och jag vill i detta sammanhang yrka avslag på det förslag om återremiss som lades fram av Jörn Svensson. Dessutom vill jag yrka avslag på det av Jörn Svensson under överläggningen framställda yrkandet. Härefter vill jag gå över till att säga några ord om den övre åldersgränsen för nämndemannauppdrag. Enligt nuvarande lagbestämmelser är den som fyllt 70 år inte valbar till nämndeman i hovrätt, tingsrätt eller allmän förvaltningsdomstol. I regeringsförslaget och utskottsmajoritetens skrivning förordas att de nuvarande reglerna om en övre åldersgräns behålls. Moderata samlingspartiet och folkpartiet föreslår i reservation 3 att denna åldersgräns slopas. Jag delar uppfattningen att huvudprincipen bör vara att inga övre åldersgränser skall finnas för offentliga uppdrag. Trots att jag har denna inställning är jag inte beredd att nu rösta för ett slopande av den s.k. 70-årsgränsen vid val till nämndeman. För egen del tycker jag att denna åldersgräns på sätt och viss är rätt human. Följer man denna regel behandlas alla lika, och man vet på förhand när man skall dra sig tillbaka som nämndeman. Flera kommuner och landsting tillämpar 70-årsgränsen på det sättet, att om vederbörande fyller 70 år under valperioden blir hon eller han inte valbar. Eftersom 6-årsperioder gäller för nämndemän kan åldern för icke-valbarhet inträffa redan när en person är 65 år gammal, kanske t.o.m. något tidigare, om åldersgränsen slopas. Har vi kvar 70-årsgränsen kan man väljas eller omväljas till nämndeman tills man fyllt 68 år, eller tills man fyllt 69 år, eftersom alla avgår när de fyller 70 år. Ett annat skäl för utskottsmajoritetens ställningstagande är, som jag tidigare har varit inne på, att regeringsförslaget innebär individuell rösträtt. Nämndemännen får därmed samma juridiska ansvar för domen som den lagfarne domaren, som är skyldig att lämna sin tjänst med pension vid 67 års ålder. Flera skäl talar således för att vi behåller de nuvarande reglerna när det gäller åldersgräns för nämndeman. Allra sist ett par viktiga uttalanden från utskottsmajoritetens sida. I motion 2280 föreslås utbildning av nämndemän på samhällets bekostnad. Vi delar uppfattningen att det är viktigt att nämndemän genom studiebesök bibringas bättre kännedom om verksamheten vid främst kriminalanstalter och ungdomsvårdens anstalter och institutioner. Verksamhet som syftar till juridisk utbildning av nämndemännen anser vi inte vara så lämplig, eftersom nämndemännen ändå skall vara lekmän i sin roll inom rättskipningen. Det kan emellertid vara angeläget att i samband med mer omfattande lagändringar eller liknande göra särskilda informationsinsatser för nämndemännen. Vi förutsätter att domstolsverket tar initiativ till detta. Vi vill från utskottet också tillägga att studieförbund och liknande organisationer bör stimuleras att medverka med utbildning och studiebesök. Det allra sista påpekande jag vill göra är följande — någon av de tidigare talarna var inledningsvis inne på detta och ville på något sätt ironisera över det, vilket jag inte tyckte var särskilt lyckat: Det är ju inte första gången riksdagen har att besluta om ändringar i nämndemännens tjänstgöringsförhållanden. De nu föreslagna förändringarna är rätt omfattande, framför allt när det gäller ordningen i fråga om tingsrätternas sammansättning.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

Herr talman! Eric Jönsson tyckte att det var ett bra förslag, och något annat kunde man väl inte vänta sig. Men om förslaget är så bra som det påstås, varför har ni då inte lyckats övertyga era egna? Varför finns detta desperata motstånd hos t.ex. socialdemokratiska nämndemän? Jag kan förstå att det kan vara svårt att få centerpartistiska nämndemän att inse det förträffliga med de ändrade reglerna. Det kan ju bottna i att de har en annan ideologisk grundsyn. Men varför är det så svårt för socialdemokraterna att övertyga sina egna? Eric Jönsson var inne på förslaget att höja arvodet till nämndemännen, och som jag sade kan det finnas skäl att göra det. Men regeringen har tidigare ansett att vi inte har råd till det just nu. Det innebär tydligen att utskottsmajoriteten på något sätt skulle ha en bättre överblick över det statsfinansiella läget. Jag ställde frågan huruvida det avgörande motivet för förslaget att minska antalet nämndemän var statsfinansiella skäl eller möjlighet att höja nämndemannaarvodet. Av Eric Jönssons inlägg fick jag uppfattningen att det var statsfinansiella skäl. Det jag i så fall inte kan förstå är hur man tänker sig kunna använda samma pengar till två saker. Jag har hitintills inte känt till hur man skall göra för att klara något sådant, men om socialdemokraterna här har lyckats komma fram till en bra metod, så är jag väldigt intresserad av att få lära mig den. Men jag frågar alltså: Hur kan man använda samma pengar till två olika saker?
Herr talman! Eric Jönsson är en av de många socialdemokrater som för något år sedan hyllade nämndemannainstitutionen och talade om betydelsen avatt bibehålla antalet nämndemän. I dag tvingas han tala om hur bra det blir om man minskar antalet tjänstgörande nämndemän. Det måste vara litet besvärligt för hedersmannen Eric Jönsson att ha denna dubbla roll. Visserligen ligger det ett val emellan, men ståndpunkten som sådan före valet tyckte jag faktiskt var ganska bra. Nu säger Eric Jönsson att huvudskälet är behovet av att spara. Det är ett argument som är begripligt för merparten av oss i denna kammare. Men då tycker jag att man i första hand skulle trycka på det argumentet och med litet mindre bokstäver tala om hur väldigt bra det blir när man sänker antalet tjänstgörande nämndemän från fem till tre vid de flesta av tingsrätternas mål.

Sedan vill jag ta upp frågan om åldersgränsen och påpeka att åldrandet är en mycket individuell process. Det finns ju bl.a. riksdagsbeslut om rörlig pensionsålder, där vi visar att alla människor icke är förbrukade en viss dag, utan att en del mår bra av att fortsätta arbete litet längre, medan andra är förbrukade litet tidigare och alltså då bör kunna bli pensionerade. Om man hyllar den principen att det inte skall finnas någon åldersgräns uppåt, måste man vara mottaglig för sådana argument också i detta sammanhang. Till sist, herr talman, skall man nog skilja på yrkesdomares pensionsålder och en övre åldersgräns när det gäller ett förtroendeuppdrag. Jag har icke sagt att alla 70-åringar är kompetenta som nämndemän. Jag tror inte heller att alla 67-åriga yrkesdomare är så där kolossalt kompetenta. Men det finns bland 70-åringarna en grupp människor som mycket väl skulle kunna vara nämndemän.

Herr talman! Får jag beträffande Gunilla Andrés påpekande om att det skulle vara svårt att övertyga de andra i vårt parti bara säga att hon väl ändå vet ytterst litet om hur det egentligen förhåller sig med det. Sedan tog Gunilla André upp de statsfinansiella skälen och fick det inte att gå ihop, när vi i vårt resonemang och i vår skrivning i utskottsbetänkandet kräver förändringar av arvodet.

Det är riktigt att jag och vi socialdemokrater över huvud taget för ett år sedan var emot en minskning av antalet nämndemän i tingsrätterna, men det är att märka att detta var i samband med att vi behandlade anslaget till domstolsväsendet. Det var främst ärendets handläggning som vi reagerade emot och då särskilt justitieministerns sätt att hantera frågan. Ärendet var då inte remissbehandlat, och det förelåg inte heller något regeringsförslag som kunde ligga till grund för en realbehandling. I dag är förhållandena något annorlunda. Vi har ett regeringsförslag som tillsammans med det som föreslås i utskottsbetänkandet enligt min mening kan godtas. Men jag vill gärna ha sagt att nämndemännens antal bör vara så stort att de på ett tillfredsställande sätt kan representera olika värderingar i samhället. Ett starkt skäl till att vi socialdemokrater har kunnat godta propositionen är att det totala antalet nämndemän inte blir mindre. Dessutom behålls den nuvarande ordningen med fem nämndemän i brottmål av svårare art. Vidare betonar vi i utskottsbetänkandet att domstolarna måste vara mycket restriktiva med att fortsätta ett mål i händelse av att en nämndeman av någon anledning uteblir, t.ex. på grund av sjukdom. Ett starkt skäl för utskottsmajoritetens godkännande av propositionen är också den individuella rösträtten. I mitt inledningsanförande berörde jag några av de påpekanden och markeringar som vi har gjort i utskottsbetänkandet. Jag hoppas att justitieministern inte tar illa upp när jag hävdar att våra markeringar har gjort regeringsförslaget bättre.

Herr talman! Eric Jönsson säger att jag vet så litet om hur lätt eller svårt det är att övertyga socialdemokratiska nämndemän och övriga socialdemokrater. Det har han i och för sig rätt i. Men jag har bara kunnat studera den debatt som förts i tidningarna, och av den har jag dragit slutsatsen att det tydligen har varit mycket svårt. Jag blir sedan inte riktigt klar över talet om hur samma pengar skall kunna användas till två saker samtidigt. Låt mig påminna om att kammaren i samband med att budgetpropositionen behandlades för ungefär en månad sedan upptog frågan om domförhetsreglerna. Inte heller då ville centern gå med på en nedskärning på 12 milj.kr. I debatten blev jag av socialdemokraterna pressad i frågan om var besparingarna skulle ske. Vi hade då anfört att nödvändiga besparingar skulle ske genom rationaliseringsarbete och andra åtgärder inom justitiedepartementets område. Men det dög inte, utan jag avkrävdes besked om var exakt besparingarna skulle göras. Det ansågs lättvindigt och föga ansvarsfullt att skjuta ifrån sig problemet. När nu dessa 12 milj.kr. kommer att försvinna, fast till annat ändamål, måste väl socialdemokraterna med alla kanslihusets resurser till sitt förfogande kunna tala om från vilket konto dessa pengar skall tas. Vi har ju glädjen att ha justitieministern i kammaren, och jag förmodar att han senare kommer att gå in i debatten. Det vore då intressant för mig att få svar på den frågan. Det måste vara ett anständighetskrav att ge en redovisning på den punkten. Man bör ju inte begära mer av andra än man begär av sig själv. Varifrån skall således pengar till höjda nämndemannaarvoden tas?
Herr talman! För ett år sedan, sade Eric Jönsson, fanns det ett förslag, men det var inte remissbehandlat och ingen proposition hade avlämnats. I dag är frågan däremot remissbehandlad, men det var ingen särskilt lyckad remissomgång. Det finns också en proposition att ta ställning till. Men mot bakgrund av de socialdemokratiska ledamöternas tidigare agerande i justitieutskottet bör de naturligtvis medverka till att propositionen avslås.

Herr talman! Bara några ord beträffande ersättningsfrågorna. Jag har inte sagt att man skall använda samma pengar i olika sammanhang — det går naturligtvis inte. Vad jag har sagt är att vare sig vi har tre nämndemän i tingsrätten eller fem, så måste ersättningsfrågorna ses över, och det innebär kostnader för statsmakterna. Kan man med en nedskärning av antalet nämndemän till tre göra vissa inbesparingar, så är också en del vunnet i sammanhanget. För övrigt vill jag när det gäller ersättningsfrågorna säga att jag inte blir riktigt klok på reservation 4. Jag får erkänna att när jag läste den första gången, så tänkte jag att detta måste vara en brasklapp — ”härtill är jag nödd och tvungen”. Man frågar sig onekligen: Vill reservanterna höja ersättningen till nämndemännen, eller vill de inte det? I reservationen tas inte ställning för höjning av ersättningen till nämndemännen, i varje fall inte på det sätt som vi gör från utskottsmajoritetens sida. Vi som är politiskt aktiva på det lokala planet har under många år haft ett tryck på oss i form av krav om att verka för en högre ersättning för nämndemännen. Det statsfinansiella läget har inte medgett några höjningar, men det har blivit orimliga konsekvenser beträffande sammansättningen av nämndemannakåren. Det är därför som vi från utskottsmajoriteten är så bestämda i kravet på rättvisare ersättningar. Till sist i fråga om remissvaren: Jag försökte i eftermiddags klara ut hur många remissinstanser som var mot och hur många som var för en förändring av sammansättningen av nämndemannakåren. Jag kunde inte helt komma till klarhet om det, men det är rätt många — kanske t.o.m. de flesta — som har godtagit förslaget.

Herr talman! Propositionen om antalet nämndemän i tingsrätt och länsrätt och nämndemännens rösträtt har föranlett en intensiv och omfattande debatt. Den utomstående som har följt debatten i massmedia och annorstädes— och framför allt den som har lyssnat här i dag till Gunilla André — kan ha fått intrycket att rättsväsendet står och faller med antalet nämndemän. Men så är inte fallet. Vad det är fråga om är att — om än mycket blygsamt — bidra till att minska de offentliga utgifterna. Tillåt mig, herr talman, att anföra några mera generella synpunkter på den frågan. Jag kan ansluta mig till vad Eric Jönsson har sagt om huvudskälet för förslaget. När riksdagen beslutar om en utgift, så är det för att tillgodose ett visst intresse. Om vi skall lyckas med att begränsa statsutgifterna, som ju alla är överens om att vi måste göra, då måste utgiftsposterna omprövas. En sådan omprövning inkräktar givetvis på de intressen som riksdagen tidigare har velat tillgodose. Märkvärdigare än så är det inte med det förslag till besparingar som riksdagen nu har att ta ställning till, liksom med alla andra besparingsförslag som riksdagen har behandlat och kommer att behandla. Besparingar måste göras också inom rättsväsendet. Och jag ser det som en av mina viktigaste uppgifter att bidra till det. Med ledning av erfarenheter som jag har av annan verksamhet inom statsförvaltningen är jag medveten om att jag därmed utmanar intressegrupper — en eller annan, högröstad eller mindre högröstad, mer eller mindre inflytelserik. Det förslag som nu behandlas är ett litet bidrag till besparingssträvandena. Det måste komma fler. Och det är mot den bakgrunden som jag tycker att debatten här i dag bör föras. Fler besparingsförslag måste nämligen komma, och ytterligare och kanske större intressen kan behöva omprövas än när det 18 maj 1983 Alternativet är att rättsväsendet skulle undantas från besparingskraven. Jag kan tänka mig det — av ett skäl: att besparingen sätter rättssäkerheten i sammansättning Det har från olika håll påståtts att så skulle vara fallet. Å ena sidan har RR detta sagts med hänvisning till att antalet nämndemän minskar och att de värden som ligger i nämndemännens påverkan på domen inte blir tillräckligt tillgodosedda. Å andra sidan har detsamma sagts med hänvisning till den individuella rösträtten för nämndemän. Det finnst.o.m. de som anfört båda dessa förhållanden som en fara för rättssäkerheten. Jag har, liksom Jörn Svensson, litet svårt att se hur det går ihop. Antingen är ett starkt lekmannainflytande av värde för rättssäkerheten — och då kan man rimligen inte ha några invändningar mot individuell rösträtt. Eller också är det inte av värde för rättssäkerheten — och då kan man inte rimligen ha några invändningar mot att minska antalet nämndemän. Men här är det inte fråga om detta; rättssäkerheten kan inte vara beroende av antalet nämndemän. Vi hade tidigare tre nämndemän i åtskilliga mål, utan att några vändningar då anfördes. Länsrätterna är redan i dag domföra med en lagfaren domare och tre nämndemän — och de har att besluta i många frågor om i princip är lika viktiga för den enskilde som de som en tingsrätt skall ta ställning till. Och vi har redan nu individuell rösträtt för andra nämndemän, nämligen i förvaltningsdomstolarna i hovrätterna, utan att det antas vara en fara för rättssäkerheten. Deninstans som i alla sammanhang åberopas som den främste värnaren av rättssäkerheten är lagrådet. Lagrådet har helt godtagit det här förslaget. Och il i den här liksom i andra rättssäkerhetsfrågor godtar jag för min del lagrådets bedömning; i motsats till andra åberopar jag inte lagrådet bara när det passar mig. En invändning mot förslaget som jag däremot har en viss förståelse för är att medborgarinflytandet minskar med färre nämndemän. Men detta inflytande kan inte sägas vara ensidigt beroende av antalet nämndemän; det är också viktigt att nämndemännen är representativa för de medborgare som de företräder. I det avseendet innebär förslaget, som framgår av justitieutskottets betänkande, en förbättring. Vid den bedömningen bör givetvis också beaktas att nämndemännen ges individuell rösträtt. Förslaget bör därför, just som också Eric Jönsson har framhållit, när det gäller medborgarinflytandet och rättskipningen ses som en helhet, och vid en sådan bedömning bör man kunna godta att antalet nämndemän reduceras av besparingskäl. Herr talman! Det skulle vara värdefullt om de som har talat mot förslaget ville klargöra om de anser att även rättsväsendet måste drabbas av besparingar och i så fall vilka andra områden som bör komma i fråga. Det skulle vara till god ledning för oss i justitiedepartementet i det fortsatta 126 arbetet. Skall vi dra ner på antalet poliser, åklagare, lagfarna domare, rättshjälpen eller kriminalvården? Skall vi minska strafftiderna, skall vi släppa fångarna loss eller vad skall vi göra? Med de frågorna har jag också svarat på Gunilla Andrés fråga: Var skall vi ta pengarna? Jag kan försäkra att det inte är lätt att hitta besparingsobjekt inom ett område av samhällsverksamheten som under så lång tid har utsatts för ökade påfrestningar och vars kostnader till övervägande del utgörs av ersättning för utfört arbete. Alternativet till kostnadsbesparingar av det slag som det nu behandlade förslaget innehåller är nämligen att avskeda personal. Begränsningar av de offentliga utgifterna kan inte uppnås om man inte offrar vissa intressen och vissa krav som riksdagen tidigare har velat tillgodose. I det här sammanhanget är det bara den socialdemokratiska utskottsmajoriteten som har känt sitt ansvar att göra en omprövning. Herr talman!

Herr talman! Justitieministern började med att tala om att han för sin del var beredd att bidra till besparingar inom den offentliga sektorn. Jag tycker att det är bra att justitieministern har den inställningen. Men jag kan inte få det att gå ihop med det förslag som utskottsmajoriteten har i betänkandet. Där gäller det, som jag har sagt tidigare, att samtidigt använda pengarna till två olika saker. Jag fick faktiskt inte klart för mig hur justitieministern kunde få det här att gå ihop. När jag ställde min fråga om var vi skall ta pengarna svarade justitieministern med en fråga till mig: Var skall rättsväsendet drabbas av besparingar? Min fråga gällde från vilket konto utskottsmajoriteten och justitieministern anser att pengarna till de ökade nämndemannaarvodena skall tas. Så till den individuella rösträtten. Jag sade tidigare, i mitt inledningsanförande, att det givetvis kan finnas principiella skäl för att överväga någon form av individuell rösträtt, men eftersom i dag flera utredningar arbetar med dessa frågor, anser inte jag att vi nu skall fatta beslut därom.
Herr talman! Justitieministern är en betydligt bättre försvarsadvokat än Eric Jönsson för det här förslaget. Det framgår tydligt. Jag sade också i mitt inledningsanförande att vi har full förståelse för att det behövs besparingar på olika områden, men vi är mycket tveksamma till de här föreslagna besparingarna. Man vet inte vad de leder till. Man får också lätt misstanken att den individuella rösträtten, som det har talats om, är ett köttben, som regeringen ger bort bara för att få igenom besparingsförslaget. Jag uppfattar det som en diskriminering av den lagfarna domarkåren att införa ett sådant system. I en nedbantad nämnd kan det bara användas vid lika rösträtt. Det innebär, som jag sade tidigare, att två nämndemän kan bestämma sanktionen om de väljer den mildare domen. Det har i debatten också framförts att det skulle vara svårt för moderaterna att få det hela att gå ihop. Men det är inte på det sättet. De som har erfarenhet av uppgiften som nämndeman vet mycket väl att domaren många gånger är den som håller på den mildare formen av straff. Det kan anses vara fifty-fifty. Men jag tror att det är mycket farligt, i en så liten grupp som tre, att två skall kunna bestämma sanktionen.

Herr talman! Jag vill göra en kort kommentar till de budgetära synpunkterna och dessutom ställa en fråga. Jag kan mycket väl förstå, utifrån min vetskap om hur regeringsarbetet går till, att varje departement får sig förelagt att spara där det är möjligt. Men risken är att det leder till en alltför sektoriell begränsning, en alltför snäv syn på budgetbesparingarna. Man ställer, som nu justitieministern gör, exempelvis utgifterna för nämndemannaväsendet mot utgifterna för bättre eftervård osv. Är inte det att reducera det hela till litet väl trånga sammanhang? De parlamentariska beslut som påverkar budgetunderskottets storlek och som avgör budgetutfallet är ändå de som har anknytning till de verkligt stora flödena av pengar. Tag t.ex. skattereformen, som en bred majoritet i kammaren var överens om skall få kosta 3,5 miljarder. Det vore onekligen bättre att angripa de här stora flödena. Det är ändå där som underskottet kan påverkas! Det är litet för smått att på varje enskild post, där det rör sig om vad som i budgetära sammanhang mer eller mindre är felräkningspengar — såsom nu, 10 eller 14 milj.kr. — anföra budgettekniska skäl. Den diskussionen måste föras i ett bredare sammanhang, där man ser ut över departementsgränserna. Eftersom vi från vpk exempelvis har varit emot skattereformen, därför att den är fördelningspolitiskt felaktig och kostar statskassan väldigt mycket pengar, känner vi oss inte träffade av den budgetpolitiska kritiken. Men de borgerliga kan naturligtvis känna sig träffade — det är dem väl unnat. Jag skall sluta med att ställa en fråga till justitieministern om något som vi har funderat mycket över och som har gjort oss kritiska och tveksamma till begränsningen av antalet tjänstgörande nämndemän. Vi har diskuterat detta mycket noggrant och under en lång tid i vpk-gruppen och försökt väga plus och minus, för och emot. Min fråga är rätt enkel: Om man har färre tjänstgöringstillfällen totalt sett, vilket ju blir följden när antalet nämndemän minskas vid tjänstgöring i mindre mål, måste inte det medföra en risk för att de grupper som i dag är underrepresenterade inom nämndemannakåren men vilkas representation och inflytande man på sikt vill främja därmed missgynnas? Blir inte detta den statistiska följden?
Herr talman! Jag lyssnade med oerhört stort intresse till justitieministern. Då upptäckte jag att det egentligen är första gången som jag personligen har hört ett socialdemokratiskt statsråd i klartext tala om att det måste till offentliga besparingar. Det finns ingen oppositionspolitiker som på samma distinkta sätt har uttryckt att vi måste spara. Även jag är medveten om att vi måste spara. Men jag tycker att det är synd att man när det gäller rättssäkerhetens område så konsekvent och på så många punkter gett sig in på besparingar. Från folkpartiets sida har vi också krävt att man måste spara, och vi har sagt att man skall spara ytterligare 10 miljarder. Men det gäller andra områden än rättssäkerheten. När det sedan gäller lagrådet har jag självfallet väldigt stor respekt för vad lagrådet säger. Jag tillhör inte dem som hänvisat till det i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Jag har under alla de år som jag tillhört riksdagen över huvud taget inte nämnt det. Jag ser lagrådet som garant för att vi får en korrekt lagstiftning. Det är inte lagrådets uppgift att ta ställning till hur många nämndemän det skall vara, utan det är en prioritering från de politiska partierna.
Herr talman! Jag skall först svara på två detaljfrågor. Gunilla André frågade när och hur man skall kompensera den utgiftsökning inom justitiedepartementets budget som den höjda ersättningen till nämndemännen kommer att innebära. Jag vill erinra om att det redan i propositionen sägs att nämndemännens ersättning bör höjas. Det anges dock inte någon tidpunkt. Skillnaden i uppfattning mellan utskottsmajoriteten och propositionen på den här punkten kan mycket förenklat sägas gälla när den rätta tiden för att höja ersättningen till nämndemännen är inne. Jag har varit helt medveten om att förr eller senare måste det ske. Framför allt sedan regeringen lade fram propositionen om ändringar i kommunallagen, som skall utgöra ett incitament till. höjning av ersättningarna till de förtroendevalda inom kommunerna, har jag varit helt på det klara med att det närmast är en tidsfråga när nämndemännens ersättning kommer att höjas. Från rent budgetmässiga utgångspunkter vill jag dröja så länge som möjligt. Men det är en avvägning som kommer att göras inom den närmaste tiden. Så här finns det alltså inte någon reell motsättning. Sedan vill jag svara på Jörn Svenssons fråga om vilka konsekvenser som det minskade antalet nämndemän kan få, framför allt för de nämndemän som tillhör vpk. Vpk som ett mindre parti kanske har ett särskilt problem när det gäller representation i de här sammanhangen. Jag bedömer sänkningen av antalet nämndemän som ägnad att stimulera till en bredare rekrytering från de grupper som nu är underrepresenterade. Vi skall ha klart för oss att det sammanlagda antalet nämndemän i landet inte skall minskas. Men det blir ett mindre antal som dömer i vissa mål. Vid ett riktigt urval ute i tingsrätterna bör det rimligtvis rent matematiskt innebära att man får en bredare representation än i dag. Framför allt har vi syftat till en bredare representation för de yrkesverksamma. Det är svaret på Jörn Svenssons fråga. När det gäller det budgetresonemang som jag förde är det faktiskt inte så — även om jag gärna tar åt mig äran av vad Hans Petersson i Röstånga sade — att det är bara jag bland statsråden som talar för att man skall spara på statens utgifter. Det har både statsministern och finansministern samt många andra statsråd gjort. I mina uttalanden företräder jag regeringens gemensamma uppfattning. Att det sedan rör sig om ett begränsat område av de offentliga utgifterna och ett begränsat belopp tycker jag inte skall hindra att man sparar på varje särskild anslagspost. Varje stort flöde som Jörn Svensson talade om består ju av ett hundratal anslagsposter. Det gäller att angripa varje anslagspost. Med den erfarenhet som jag har av att det verkligen går att lösa problem om man tar itu med dem har jag förklarat att jag ser det såsom en viktig uppgift att bidra till detta sparande. Det kan förefalla märkligt av en justitieministern, men jag tycker att man skall vara solidarisk med den ekonomiska politik som regering och riksdag i stort sett är överens om.

Herr talman! Justitieministern vill nu göra denna fråga om det ekonomiska till en budgetteknisk fråga gällande tidpunkten för när de nya reglerna skall införas. I ett inlägg refererade jag till att vi från centern tidigare avkrävts ett konkret besked om på vilket område vi hade tänkt att spara. Jag tyckte då att det kanske kunde vara lämpligt att även majoritetssidan och regeringssidan med de resurser som man där har till sitt förfogande talade om från vilket konto man skulle ta pengarna. Även om det kanske dröjer, måste man rimligtvis ta dem någonstans. En kommentar till detta med antalet nämndemän. I betänkandet har utskottsmajoriteten tagit upp det fall när antalet nämndemän skulle kunna vara bara två. Det är inte rimligt, och det inser också socialdemokraterna i utskottet. De anför att en sammansättning med endast två nämndemän i rätten inte sällan måste anses alltför svag. Med den komparering som ni här har använt måste jag dra slutsatsen att ni anser att en sammansättning med tre nämndemän är svag, alltså inte alltför svag men i alla fall svagare än en sammansättning med fem nämndemän. Justitieministern betonade i sin replik också att det totala antalet nämndemän fortsättningsvis skall vara oförändrat. Jag erinrar mig då att det sändes ut ett pressmeddelande från socialdemokraternas presstjänst, när detta utskottsbetänkande var slutjusterat. Därvid framställde ni det hela som om ni hade gjort väsentliga ändringar av regeringens nedskärningsförslag. Pressmeddelandet inleddes med att ”det totala antalet nämndemän i olika domkretsar skall behållas oförändrat”. Det var då faktiskt mer än en journalist som uppfattade det som att utskottet hade avstyrkt regeringens proposition. Bl. a. Ekot kablade ut att förslaget om nedskärning av antalet nämndemän var stoppat. Men så var inte fallet. Regeringsförslaget har inte ändrats i något mer väsentligt avseende, och inte ens Ove Rainer hade som sagt föreslagit att det totala antalet nämndemän som utses i kommuner och landsting skulle minskas. Så vi kan nu konstatera att det hela var ett oblygt försök att förvirra debatten. Det var ett försök att sitta på flera stolar samtidigt, och det går som bekant inte.

Herr talman! Till frågan om representativiteten i de olika målen. Det var inte så att jag förtäckt försökte antyda att en begränsning av antalet tjänstgöringstillfällen bara skulle drabba nämndemän från vpk. Det är i och för sig en synpunkt som har funnits med i våra resonemang, men min fråga syftade faktiskt betydligt vidare. Det är ju känt att i nämndemannakåren är olika befolkningsoch socialgrupper underrepresenterade, grupper varifrån man utifrån en progressiv synpunkt skulle vilja se rekryteringen ökad. Det var från den utgångspunkten jag ställde min fråga. Om man minskar det totala antalet tjänstgöringstillfällen, måste inte då dessa underrepresenterade grupper indirekt drabbas? Eftersom i varje enskilt mål risken ökar för att de skall bli utestängda, måste väl det totala antal mål öka där dessa gruppers representanter inte är med. Om det inte är så, får justitieministern förklara så att säga den statistisk-teoretiska bakgrunden till att jag eventuellt kan ha fel, men såvitt jag förstår blir det en mer eller mindre nödvändig konsekvens. Sedan bara ytterligare en kommentar till budgetresonemangen. Det finns naturligtvis många småutgifter som det går att spara på och som man inte skall förakta. Om man sparar på många småutgifter, kan man få ihop i och för sig rätt ansenliga summor. Men problemet här är ju att det finns en viss motsättning mellan å ena sidan syftet att spara och å andra sidan det lika tungt vägande syftet att få en förbättrad rekrytering till nämndemannakåren. Det senare är efter vad vi förstår oundvikligen sammankopplat med ekonomiska satsningar. Det har utskottsmajoriteten också indirekt framhållit isin skrivning. I ett läge där man anser det vara angeläget att bredda rekryteringen och detta kostar en viss summa, tycker jag inte att besparingsmotivet bör anföras som mest vägande. Vill vi ha en allsidigare rekrytering och betraktar det som väsentligt för rättstillämpningen, då får man också ta de få miljoner som det kostar. Till sist vill jag säga att det är inte bara stora flöden ut ur statskassan som avgör hur stort budgetunderskottet är. Det är också stora flöden in, och det finns faktiskt en del grupper i samhället som har kommit ganska lindrigt undan i beskattningshänseende.
Herr talman! Justitieministern efterlyste besparingar inom sitt område. Det finns stora besparingar att göra om man använder sig av strafföreläggandeinstitutet i mycket större utsträckning än vad som sker i dag. Det förekommer mindre mål där brottet kan rendera upp till sex månaders fängelse men där man kan bedöma att sanktionen i stället blir böter. Jag tror att domarkåren och inte minst åklagarna borde få ett brev om att nu är det tid att använda strafföreläggande på ett annat sätt än hittills. Det är ganska meningslöst att kalla människor till domstol för småbrott som erkänts redan under polisförhören — de förlorar arbetsförtjänster, det blir minskad skatt, osv. Ändå skall de schavottera inför en rätt. Jag tycker också att fem nämndemän är för mycket i de fallen. Det förekommer i tingsrätterna att de säger: ”Det är bara struntmål i dag.” Då sitter de en hel dag och avgör sådana mål som är avklarade på kanske en kvart eller tjugo minuter, och det kostar pengar. Där finns det stora möjligheter att göra besparingar.
Herr talman! Svar på Jörn Svenssons fråga: Det är inte någon matematiskstatistisk analys som jag grundar de här bedömningarna på utan rent praktiska synpunkter. Det går nämligen till så, när man i tingsrätterna kallar nämndemän till olika mål, att man vänder sig till det urval man har, och då tvingas faktiskt de yrkesverksamma nämndemännen ofta säga nej därför att det blir för många tillfällen att sitta i rätten för dem med hänsyn till deras yrke. Om man minskar antalet tillfällen, vilket blir följden av att man minskar antalet nämndemän, måste det ge större möjlighet för de yrkesverksamma att vara med, dvs. mindre risk för att de skall behöva säga nej. Naturligtvis kommer det att leda till — det måste vara en medveten konsekvens — att de icke yrkesverksamma, som är så klart överrepresenterade bland nämndemännen, i så fall kommer att bli mindre representerade. Det är en matematik grundad på det rent praktiska förfarandet. Sedan vill jag till Sven Munke säga att jag mycket uppskattar att man från moderat håll nu är intresserad av att förenkla processen från polisundersökningar över åklagarnas undersökningar till domstolsförfarandet. Det har nämligen varit ett motstånd från moderat håll mot ingripanden av det slaget.

Herr talman! Jag får här något sent efter den tidigare debatten återigen ta upp frågan om den övre åldersgränsen för nämndemannauppdrag, som finns under punkt 2.5 i regeringens proposition om underrätternas sammansättning. Sedan dess har frågan behandlats i utskott och kammare ett flertal gånger. Så sent som i december förra året behandlade konstitutionsutskottet en motion med krav på att den övre åldersgränsen för vissa uppdrag skulle slopas. Utskottet ansåg då att riksdagen inte skulle ta ställning i frågan utan att ha tagit del av resultatet av en pågående beredning. I samband med justitieutskottets betänkande 1982/83:32 i fråga om åldersgräns för nämndemän har moderata samlingspartiet och folkpartiet reserverat sig till förmån för ett slopande av åldersgränsen vid 70 år. Moderaternas argument för denna ståndpunkt är många. Det viktigaste är att vi strävar efter ett samhälle med valfrihet. Valfriheten skall naturligtvis också gälla de äldre. Åldrandet är, som Hans Petersson i Röstånga sade för en stund sedan, en individuell process som sker successivt, varför man inte kan fastslå någon speciell åldersgräns för när man blir gammal. Alla åldersgränser för olika slag av offentliga uppdrag bör avskaffas. I de olika lagstiftningsärenden där nämndemannafrågor har behandlats under senare år har betonats att lekmannamedverkan bör utövas av så många olika kategorier av medborgare som möjligt. Vidare har uttalats ett intresse av att nämndemännen skall besitta moget omdöme och allmän livserfarenhet. Detta innebär att det finns väl grundad anledning att avskaffa 70 årsgränsen. När denna infördes 1963 var antalet pensionärer betydligt mindre än i dag. Gruppen ökar kraftigt de närmaste årtiondena, vilket gör att den kommer att utgöra en mycket stor procent av vår befolkning i framtiden. På grund av ändrade levnadsvillkor är dagens pensionärer, och kommer framtidens att vara, mer vitala och ungdomliga än vad som var fallet på våra förfäders tid. Vi bör se denna grupp människor som en resurs för vårt samhälle. Därför smärtar det mig när jag läser ett yttrande från en remissinstans i denna fråga, där det bl.a. står: ”Allmänt sett finns intet att erinra mot att även pensionärer får fortsätta att utveckla sig i olika hänseenden och att odla enskilda intressen. Därmed är emellertid inte sagt att de har något berättigat anspråk på att få delta i offentlig myndighetsutövning.

Dessa förbund anser att huvudprincipen bör vara att inga övre åldersgränser skall finnas för offentliga uppdrag. Justitieutskottet understryker i sina överväganden att det är angeläget att nämndemannakåren som helhet har en bred förankring i samhället. Det kan inte komma i fråga att utan tungt vägande skäl genom valbarhetsvillkor utesluta stora grupper av medborgare från att vara behöriga för sådant uppdrag. Trots detta anser tydligen majoriteten i utskottet — det hörde vi nyss av Eric Jönsson — att 70 års ålder är ett tungt vägande skäl för att en person måste lämna sin post som nämndeman. Vi moderater har en annan uppfattning. Lekmannainflytandet garanterar i princip att domstolarnas avgöranden ligger i linje med allmänna rättsuppfattningar i vårt samhälle. En viktig förutsättning för detta är att nämndemannakåren är representativ för medborgarna i samhället. Valförsamlingarna — som har att utse nämndemän — skall ha frihet att utan ålderstänkande välja de män och kvinnor som de finner lämpliga som nämndemän. De kan på så sätt representera alla de skillnader i fråga om ålder, kön, yrkestillhörighet, politisk uppfattning m.m. som förekommer i vårt samhälle. Herr talman! Om reservationen inte bifalls i denna kammare i dag hoppas jag att, om frågan så småningom återigen kommer att behandlas i kammaren på Helgeandsholmen, majoriteten av ledamöterna då anser vad vi här i dag yrkat i reservationen vara viktigt för framtiden.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 32 om underrätternas sammansättning m.m. behandlas förslag om att minska antalet nämndemän vid vissa mål och att nämndemän vid tingsrätten skall få individuell rösträtt. Frågan om nämndemannakårens sammansättning har i och med föreliggande förslag fått förnyad aktualitet. Den besparing av statsutgifter som förslaget innebär måste genomföras på ett sätt som inte äventyrar nämndemannainstitutionens möjligheter att tillföra yrkesdomarna kunskap och erfarenheter från olika samhällsområden. Vårt samhälle har förändrats i många avseenden under de senaste åren. Inflyttning från andra länder, flyttning inom landet, strukturförändringar inom industri och offentlig verksamhet, ändrad fördelning av förvärvsarbetande och förändrad hushållssammansättning är exempel på sådana företeelser. Det är synnerligen önskvärt att yrkesdomarna tillförs kunskaper och erfarenheter ifrån olika håll i vårt förändrade samhälle. En bred kunskap bland nämndemännen om olika förhållanden i samhället måste bidra till ökad rättstrygghet för dem som skall dömas. Framför allt gäller detta människor med begränsade sociala, ekonomiska och kulturella resurser. I vissa mål mot den som inte fyllt 21 år skall man företrädesvis anlita nämndemän med insikt och erfarenhet beträffande vård och fostran av ungdom. Men i det stora flertalet mål torde nämndemän anlitas utan hänsyn till speciella erfarenheter. Därför måste det vara angeläget att förbättra förutsättningarna för att vi skall få en så allsidigt sammansatt nämndemannakår som möjligt. Nämndemännens medverkan vid domstolar innebär en ständig insyn i denna verksamhet av förtroendevalda lekmän. Detta ger förutsättningar för en levande debatt om vårt rättsväsende, vilket är av fundamentalt värde för demokratin och rättssäkerheten. De förtroendevalda bör även av detta skäl kunna väljas på ett sätt som så långt det går återspeglar befolkningen i stort. Annars finns en risk att debatten om rättsväsendet onödigt begränsas till vissa grupper. Minskat antal nämndemän och införande av individuell rösträtt accentuerar också behovet av att nämndemannakåren i sin helhet har en allsidig sammansättning. Ju färre som skall delta i ett mål, desto svårare torde det vara att se till att gruppen får en allsidig sammansättning. Och desto viktigare blir det att kåren i sin helhet är representativ för befolkningen i stort. Jag delar utskottets mening att det innebär otillräckliga åtgärder för att få en bättre rekrytering av nämndemän om man nöjer sig med vad som sägs i propositionen. De förbättrade tjänstgöringsförhållanden som minskat antal tjänstgöringstillfällen per nämndeman och år kommer att leda till och en uppmaning till nominerande och väljande organ om att lägga större vikt vid representativitet när man utser nämndemän räcker inte. Uppmaningen blir knappast möjlig att följa, om inte de ekonomiska hindren för att kunna acceptera ett förtroendeuppdrag som nämndeman blir undanröjda. Det är därför med glädje jag konstaterar att såväl utskottets majoritet som reservanterna förordar att regeringen skyndsamt skall pröva frågan om ersättning till nämndemän. Det är min tolkning när jag läser betänkandet. Men jag har svårt att förstå en sak i reservationen.

Varför är det nödvändigt med en ytterligare genomlysning? Både majoritet och reservanter överlåter ju åt regeringen att forma ett förslag. I och med att utskottet har tillstyrkt min motion nr 2282 utgår jag från att riksdagen — om den följer utskottets majoritet — har tagit ställning till frågan om kostnadsansvaret för ersättning till nämndemän. Det skall förbli en statlig angelägenhet. Det skall inte råda något tvivel om riksdagens tolkning av propositionen i detta avseende. Domstolsväsendet är en statlig verksamhet. Staten har hela ansvaret för dess organisation och beslut om hur det skall bedrivas. Kommunerna har inget inflytande över detta. Därför är det självklart att staten skall svara för alla kostnader — även ersättning till de nämndemän som utses att delta i arbetet. Med dessa ord vill jag yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 32.

Herr talman! Nämndemannainstitutionen och lekmannamedverkan i den svenska rättskipningen har uråldriga traditioner, och det råder i dag en bred enighet om att denna lekmannamedverkan är en omistlig tillgång för våra domstolar. Den största fördelen med denna medverkan är att den utgör en garanti för att domstolarnas bedömningar överensstämmer med den allmänna rättsuppfattningen i samhället. Nämndemännen bidrar också till att medborgarnas förtroende för domstolarna och rättskipningen upprätthålls. Det är därför av största vikt att nämndemannakåren har en allsidig sammansättning. Vid varje domstolsförhandling bör eftersträvas en sådan sammansättning av nämndemännen att de så långt som möjligt representerar ett tvärsnitt av allmänheten. Det är bl.a. med detta som bakgrund som vi från centerns sida går emot förslaget om en minskning av antalet nämndemän i tingsrätterna från nuvarande fem till tre. Detta har tidigare utförligt redovisats av Gunilla André. När det gäller nämndemännen som kollektiv kan det konstateras att sammansättningen av detta inte motsvarar befolkningen i övrigt. Genomsnittsåldern är markant högre bland nämndemännen än bland befolkningen i övrigt. Nämndemannakåren är inte heller representativ i fråga om könsfördelningen, då kvinnorna är klart underrepresenterade. När det gäller yrkesbakgrund för nämndemännen kan noteras att industriarbetare är underrepresenterade, och vissa grupper av offentligt anställda är klart överrepresenterade. Åtgärder måste därför vidtas för att sammansättningen av nämndemannakåren skall bli mer representativ. Justitieutskottet behandlade denna fråga bl.a. 1979. Utskottet fann då att frågan om ersättning till nämndemän och deras tjänstgöringsförhållanden borde undersökas närmare. Undersökningen borde i första hand avse nämndemannakårens sammansättning. Utskottet anförde att arbetet borde utmynna i förslag som kunde befinnas erforderliga för att säkerställa en allsidig rekrytering. Vad utskottet anfört om en översyn av nämndemännens tjänstgöringsförhållanden borde riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Riksdagen följde utskottets hemställan. Regeringen beslutade 1980 att den av riksdagen begärda översynen skulle göras under ledning av en projektgrupp inom justitiedepartementet. Projektgruppen redovisade 1981 sitt arbete i en promemoria. Det är beklagligt att den nuvarande regeringen tycks ta mycket lätt på dessa frågor, eftersom den nämnda projektgruppens rapport inte har föranlett någon annan åtgärd från regeringens sida än att departementschefen i propositionen uttalat att han ämnar följa frågan. Utskottsmajoriteten uttalar sig därför för en höjning av nämndemannaarvodena och ändrade ersättningsregler. Eric Jönsson sade här i kväll att han inte kunde bli klok på innehållet i reservation 4, där den här frågan tas upp. Han kunde inte få klart för sig huruvida vi var för eller emot en höjning av nämndemannarvodena. Men läser man reservationen ordentligt, framgår det ganska klart att vi i och för sig inte är emot en höjning av arvodena. Men innan vi tar ställning i sakfrågan, vill vi ha reda på vad det kostar. Ingen har kunnat redovisa vad den socialdemokratiska majoritetens skrivningar innebär för kostnader för statsverket. Från vår sida är vi alltså i princip inte motståndare till höjda arvoden för nämndemännen, men vi menar att det vore felaktigt av riksdagen att fatta ett sådant beslut just nu, utan att ha bättre underlag för beslutet. Det finns alltså inga beräkningar som visar de samhällsekonomiska effekterna av ett sådant här förslag. Vi vet alltså inte vad det kommer att kosta. Vi menar därför att det behövs en genomlysning av frågan om nämndemannaersättningen och dess betydelse för rekryteringen. En sådan undersökning bör då också innehålla en redovisning av de kostnadskonsekvenser för staten som olika tänkbara lösningar, inkl. en behövlig uppräkning av arvodena, kan medföra. Det är också mycket viktigt att den här undersökningen och översynen sker med stor skyndsamhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4 i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Vi skall nu strax ta ställning till justitieutskottets betänkande 32 med anledning av propositionen om underrätternas sammansättning, förslag som innebär en radikal förändring i förhållande till vad som nu gäller. För mindre än två decennier sedan var det vanligt med nio nämndemän i tingsrätten. I dag har vi fem. Före 1971, då antalet nämndemän ändrades till fem, provades en tid tre. Detta ändrades på grund av gjorda erfarenheter, men det är att märka, att då propositionen framlades, innehöll den förslag om fyrmannanämnd, vilket utskottet ändrade till fem med hänvisning till gjorda erfarenheter. Från alla partier brukar framhållas betydelsen av ett förtroendemannainflytande, inte minst från socialdemokratiskt håll. Från alla partier har det också ordats om den stora betydelsen av ett representativt lekmannainflytande i domstolarna, senast vid införandet av nämndemannamedverkan i hovrätt och kammarrätt — en representativitet såväl i fråga om ålder och kön som i fråga om politisk hemvist. Det har också rått enighet om värdet av lekmannainflytandet från allmänt demokratiska synpunkter, som stöd för ställningstagande vid dom, för spridning av kännedom om hur domstolarna fungerar och för skapande av förtroende hos allmänheten för rättsväsendet. Nämndemännens medverkan är av stort värde för den folkliga förankringen och utgör en garanti för att domstolarnas avgöranden ligger i linje med den allmänna rättsuppfattningen i samhället. Det förslag som nu presenteras går bl.a. ut på en minskning av antalet nämndemän i många av tingsrätternas ärenden, och som ett slags kompensation för det minskade allmänna inflytande som då uppstår skall de tre som skall ersätta de fem ges individuell rösträtt. Härigenom blir ond sak värre. Man minskar det folkliga inflytandet. Man försämrar representativiteten. Men den lilla skaran nämndemän ges så stark ställning, att den trots brist på juridisk utbildning tämligen lätt kan rösta ned yrkesdomaren. Den jämförelse med hovrätt som justitieministern gjorde är inte adekvat. Det är säkert betydligt lättare i hovrätt, med tre juristdomare och två nämndemän, att vid den första överläggningen dra upp hållbara riktlinjer för en doms utformning än vad det är i tingsrätt, med en juristdomare och tre nämndemän. Detta är ett dåligt förslag. Det är slarvigt, illa genomtänkt och dessutom inte förankrat. Ursprunget till propositionen är en departementspromemoria som utsattes för häftig kritik, inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt. Motivet för förslaget är inte heller betingat av omsorg om rättssäkerheten, utan av besparingsskäl — utskottets talesman sade att detta var huvudskälet. I och för sig är det ett viktigt skäl, men det har inte gjorts någon analys av den eventuella besparingseffekten, och de flesta opponenter som hört av sig — i tidningsartiklar, brev, remissvar etc. — har starkt tvivlat på besparingseffekten. Snarare, menar många, blir det i stället dyrare, t.ex. genom höjda arvoden, vilket ju också utskottet uttalat sig för, mer omfattande och fördjupad utbildning, mer invecklat förfarande vid komponerande av nämndemannagrupperna och vid omröstningar samt inte minst genom risk för ökat överklagande. Låt oss titta närmare på effekterna av förslaget! Med ett bibehållet totalantal för nu valda nämndemän men med minskat antal tjänstgöringstillfällen minskar varje nämndemans erfarenhet. Med ett proportionsvis minskat antal nämndemän ges inte lika stort utrymme som nu för samhällsintresserade medborgare att medverka i den del av den demokratiska processen som dömande i tingsrätt innebär. Ett minskat antal nämndemän i varje nämnd reducerar proportionsvis de värdefulla synpunkter som fem nämndemän kan tillföra diskussionen. Den nuvarande möjligheten att få en allsidigt sammansatt nämnd — en nämnd bestående av både män och kvinnor, äldre och yngre, och människor som representerar olika politiska partier — minskar. Risk finns att nämnden i känsliga mål kan få en så ensidig sammansättning, att det ger upphov till massmediala och politiska spekulationer, som kan leda till minskat förtroende för tingsrätterna och för rättsväsendet i allmänhet. Jag kan i sammanhanget inte underlåta att påminna om den nämndemannatillsättning i Timrå för några år sedan som väckte ett sådant uppseende och som gav upphov till att begreppet ”Timråkrati” myntades. En av de bärande tankarna bakom nämndemannainstitutionen är att det allmänna rättsmedvetandet hos vanliga förnuftiga medborgare skall komma till allsidigt uttryck vid domstolsöverläggningen. Då måste representativitet skapas genom viss bredd. I svårare mål är tre nämndemän ett klart otillräckligt antal. Men svåra fall kanske inte alltid kan urskiljas i förväg, och det kan också hävdas att andra målän s.k. svåra brottsmål kan visa sig innehålla mycket stora problem. Inte minst kan det gälla t.ex. påföljdsavvägningen. För en tidigare ostraffad person kan t.ex. ett kortare fängelsestraff för ett medelsvårt brott te sig svårare än vad t.ex. ett tvåårigt fängelsestraff för ett svårt brott gör för en återfallsbrottsling. Sannolikt kan man befara sämre kvalitet i avgörandena, särskilt vid individuell rösträtt för nämndemän, som tillsammans kan överklaga juristdomaren och en nämndeman. Med individuell rösträtt för nämndemän försvagas yrkesdomarens ställning, varigenom hans utbildning och erfarenhet kommer mindre till sin rätt. Utöver den kvalitetssänkning som detta kan innebära och som troligen leder till fler överklaganden och fördyring i högre instans, kan detta få särskild betydelse i mål som får stor uppmärksamhet i massmedia. Yrkesdomaren torde vara mindre motaglig för sådan påverkan än nämnden. Med individuell rösträtt blir överläggningar till dom extra tidskrävande, eftersom omröstningsreglerna är besvärliga att tillämpa. Nämndemännens ökade ansvar för domens avfattning kan komma att tynga förfarandet, och det blir säkert större behov av särskilda sammanträden för överläggning om avfattning av dom. De organisatoriska problem som förslaget alltså innebär leder till tidsspillan och byråkrati. Det här illa genomtänkta förslaget till ”reform”, detta dåligt förankrade förslag, som fått så mycken kritik och som enligt min uppfattning leder till sämre förtroende för rättsväsendet, sämre rättssäkerhet och troligen till högre kostnader, bl.a. genom en förskjutning av rättskipningens tyngdpunkt i brottmål mot hovrätt, borde dras tillbaka. Herr talman! I min motion nr 2279 har jag yrkat avslag på hela proposition 126. Det tycker jag förslaget är värt. Men eftersom de reservationer som gjorts i utskottet av företrädarna för moderata samlingspartiet, centern och folkpartiet är till förmån för avslag på huvudpunkterna, nämligen på förslaget om minskat antal nämndemän i tingsrätt och på förslaget om individuell rösträtt, så nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 1, 3, 4 och 5.

Herr talman! När det gäller frågan om antalet nämndemän i underrätt har kommunisterna under årens lopp haft olika uppfattningar. Man kan med fog tala om dubbla budskap. Årets budskap var tidigare att de biträdde regeringsförslaget, dvs. en minskning från fem till tre. Vpk-motionen behandlas i detta betänkande och stöder således den socialdemokratiska majoriteten. Nu har Jörn Svensson pläderat varmt för en annan linje: fem nämndemän med individuell rösträtt. Jag utgår från att det är ett uppriktigt engagemang i sakfrågan och inte taktiskt betingat. Jag vill inte, som Jörn Svensson gjorde i sitt första inlägg i denna debatt, beskylla andra partier för att använda täckmantel, dvs. något som tjänar till att dölja brottsligt eller förkastligt förehavande. I centern är vi mycket angelägna om att nuvarande lekmannainflytande inte minskas. Eftersom vi noterat att det i riksdagen uppenbarligen finns en majoritet för fem nämndemän, kommer vi att stödja en återremiss. Vi kommer därvid att i utskottet verka för att betänkandet får en sådan utformning att också denna majoritet kan komma till uttryck vid kammarens omröstning. Jag utgår från att vpk i detta läge kommer att stå fast vid sin ståndpunkt om fem nämndemän. Om kravet på återremiss skulle falla, kommer vi redan i dag att få se vilket värde vpk fäster vid lekmannainslaget i rättstillämpningen. Även i detta fall har ju vpk möjlighet att biträda ett förslag som ger fem nämndemän. Det kan väl inte vara så att frågan om individuell rösträtt eller inte för vpk är så grundläggande att vpk:s riksdagsledamöter i en eventuell slutvotering i dag är beredda att offra två nämndemän?

Herr talman! Till parlamentarisk verksamhet hör naturligtvis parlamentarisk taktik — det är oundvikligt. Men man skall inte vara så taktisk att man fullständigt villar bort sig från de större sammanhangen. Vi från vpk har inte för ett ögonblick dolt att vi anser att den här frågan är mycket svår. Vi har vägt för och emot. Många olika argument har framförts under diskussionerna i vår grupp. På flera punkter är vi inte helt på det klara med vilka konsekvenser de enskilda delarna, speciellt när det gäller antalet nämndemän, til syvende og sidst får. Det beror på många andra omständigheter. Det är villkorat av hur man ställer sig till andra delar av förslaget. Vi har emellertid försökt så gott vi har kunnat och sagt ungefär så här: Vår kriminalpolitiska syn är för en humanare straffutmätning och ett ökat lekmannainflytande i kombination med varandra. Däremot är den inte för ett ökat lekmannainflytande, om det leder till en mer reaktionär straffutmätning. Vi vill alltså ha bägge dessa ting och en progressiv utveckling av domstolsoch rättsväsendet. Med den utgångspunkten har vi försökt värdera denna reform och dess olika verkningar. Det finns dock fortfarande oklara punkter och vissa motsägelser som gör att vi inte vet hur reformen kommer att utfalla. Detta har vi öppet redovisat. I det avseendet är vi därför mycket ärligare än vad ni övriga är. Ni säger å ena sidan att ni är för ett ökat lekmannainflytande. Å andra sidan är ni motståndare till att ge lekmannarepresentanterna individuell rösträtt och den vägen öka deras inflytande. Dessa ståndpunkter strider ju mot varandra. Den krassa bakgrunden är att ni inte vill ha de kriminalpolitiskt progressiva verkningarna av detta slags reform av rättsväsendet. Men det redovisar ni inte öppet, och därför står ni där med alla era motsägelser, som ni döljer under en täckmantel. Jag tycker inte att man skall behöva undervisa en så erfaren parlamentariker som Gunilla André i det faktiska förhållande som många gånger uppträder i beslutssituationer i denna kammare, nämligen att en genom beslut vidtagen förändring kan få olika verkningar, beroende på det sammanhang i vilken den i övrigt ingår. Om man minskade antalet tjänstgörande nämndemän i varje mål utan att vidta andra åtgärder, t.ex. stärka deras ställning med avseende på rösträtt, skulle det givetvis vara entydigt negativt. Men om man tar hänsyn till bägge dessa faktorer, ter sig saken något annorlunda. Det kan alltså leda till att man måste värdera ett visst avsnitt i beslutet på ett annat sätt än man skulle ha gjort om det hade förekommit i ett annat sammanhang. Det är en både enkel och naturlig ordning.
Herr talman! Jörn Svensson blev ganska mångordig, men jag kan förstå honom. Det kan inte vara lätt att förklara vpk:s ställningstagande. Givetvis anser jag i likhet med Jörn Svensson att man inte skall vara så taktisk att man villar bort sig. Kvar står att vi vid omröstningen får se huruvida vpk anser att frågan om individuell rösträtt är så grundläggande att man i en eventuell slutvotering i dag är beredd att offra två nämndemän.

Herr talman! Jag vet inte om jag var speciellt mångordig. Jag använde tre minuter för mitt inlägg, vilket motsvarar tillåten repliktid. Därför var jag inte mångordigare än talare som begär och utnyttjar tre minuters replik. Vpk vill stärka lekmannainflytandet på de olika sätt som det är möjligt. Därför kommer vi att rösta för den kombination av förslag som på bästa sätt främjar det syftet. Vi skulle ha velat rösta på en kombination som inneburit såväl individuell rösträtt som ett bibehållande av fem nämndemän. Men ni inom borgerligheten, f. ö. tillsammans med socialdemokraterna, har sett till att betänkandet har utformats på ett sätt som gör att det inte går. Det skulle nämligen ha förutsatt två olika punkter under avsnittet i fråga. Den möjligheten har ni berövat oss. Det är ni som helt och hållet bär skulden till situationen — kanske för att ni inte riktigt har förstått den parlamentariska taktikens möjligheter. Hade ni gjort det, så hade ni utformat det hela på ett annat sätt. Vad ni nu vill med att baka ihop de två olika avsnitten är att tvinga vpk in mellan kvarnstenarna — att vi skall välja mellan pest och kolera. Men den valsituationen, kan jag säga till Gunilla André, försätter vi oss inte i. Vi låter aldrig pressa oss mot väggen av andra på det sättet, utan vi röstar på det som stämmer med vår övertygelse. Sedan får herrskapet i övrigt göra upp sina inbördes tvister. Vi röstar framför allt inte med dem i den här debatten vilkas avsikter vi misstror, eftersom vi ser att de å ena sidan angriper regeringen med utgångspunkt i att regeringen skulle vilja minska lekmannainflytandet, och å andra sidan motsätter sig rösträttsbestämmelser som skulle förstärka detta lekmannainflytande. Det är en motsägelse som ni aldrig klarar ut. Därför misstror vi er, och därför kan vi inte rösta på er reservation.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 33 behandlas anslagen till säkerhetspolisens verksamhet och också vpk-motionen 1757. I motionen kräver vi att den del av säkerhetspolisens verksamhet som innebär registrering och rapportering av politisk verksamhet snarast upplöses. Vi kräver också att en parlamentarisk utredning tillsätts med representation från alla de fem riksdagspartierna med uppdrag att granska säkerhetspolisens verksamhet. Vi har i år inte lagt fram något krav om en nedskärning av säpos budget. Det beror inte på att vi anser att budgeten i år är tillfredsställande, utan det beror framför allt på att det är svårt, med den knapphändiga information som ges i budgetpropositionen, att göra en vettig bedömning av budgeten. Vi vet alltså inte hur mycket av budgeten som går till registrering och rapportering av politisk verksamhet. Vi vet inte heller vad som eventuellt i övrigt kan skäras ned i budgeten. Det som anges i budgetpropositionen är en klumpsumma. Vad som dock är helt klart i vad gäller budgeten är ju att ett bifall till vårt krav om en nedskärning av verksamheten skulle innebära besparingar. Här har alltså Ove Rainer en av sina i den förra debatten efterlysta besparingar. Vpk har under en rad år ställt krav här i riksdagen dels om en ökad parlamentarisk insyn i säpos verksamhet, dels om att åsiktsregistreringen skall upphöra. Och så gott som varje år har vi kunnat peka på aktuella fall där säpos verksamhet varit föremål för debatt. De med jämna mellanrum återkommande skandalerna, där säpo på ett eller annat sätt är inblandat, understryker verkligen det krav vi ställer i motionen om en parlamentarisk utredning för att granska säpos verksamhet. Det här året är det händelser inom Sveriges Radio som gjort att säkerhetspolisens verksamhet återigen debatterats i massmedia. Jag skall inte gå in närmare på detta ärende, men jag vill gärna citera vad justitieministern sade i Dagens Nyheter den 22 januari med anledning av just Sveriges Radio-affären: ”Det sätt som Säpo arbetar på — med mycket hemligt material — skapar underlag för misstro. Det gäller att finna former för hur insynen kan förbättras, utan att arbetet för den skull försvåras.” Tyvärr följer justitieministern inte upp detta uttalande i konkret handling. I det pressmeddelande som getts ut om regeringens åtgärder i anledning av den översyn som gjordes efter Sveriges Radio-affären nämns inte något om hur insynen skall förbättras. Jag beklagar det. Alltmer talar ju för att det finns behov av den typ av utredning som vi föreslår i motionen. Låt mig sedan gå över till utskottets behandling av vår motion. När det gäller kravet på att säpos registrering och rapportering av politisk verksamhet skall upphöra, säger utskottet att något nytt inte har inträffat sedan föregående gång kravet behandlades och avstyrker därför motionen. Det är ett förvånande menlöst uttalande i en så allvarlig fråga. Vpk anser att - Nr 149 denna verksamhet skall upphöra. Det anser tydligen inte utskottet. Vårt krav på en parlamentarisk översyn avstyrks också för jag tror fjärde gången med samma motivering. Motiveringen är att man nyligen har reformerat säkerhetspolisens verksamhet och att juristkommissionen i fallet Bergling har föreslagit att omorganisationen inom några år borde bli föremål för en förutsättningslös utvärdering. Detta föreslog juristkommissionen 1980, och det har faktiskt gått några år sedan dess. Har det blivit någon förutsättningslös utredning? Det håller inte att hänvisa till detta förslag för att avslå kraven i vår motion. Jag hoppas att utskottets företrädare här i kammaren kan komma fram med de verkliga motiven. Antingen tycker utskottets ledamöter att säpos verksamhet behöver ses över, och då borde det ligga nära till hands att bifalla vår motion, eller också tycker man det inte — och det är i så fall mycket märkligt, med tanke på alla de skandaler som jag talade om tidigare. Det går alltså inte att hur länge som helst hänga upp ett avslagsyrkande på en eventuell framtida översyn. Det behövs en parlamentariskt sammansatt kommitté som ser över säpos verksamhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1757.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av motion 1745, väckt av en rad moderater från olika delar av vårt land. Motionen tas upp i justitieutskottets betänkande nr 33, som kammaren just nu behandlar. Betänkandet berör bl.a. särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagande av brott mot rikets säkerhet m.m. Motionen tar upp just möjligheten att beivra brott mot vårt lands säkerhet. Vårt försvar utsätts ständigt för andra länders intresse. Under de senaste åren har vi kunnat konstatera att det vid upprepade tillfällen förelegat starka misstankar om spioneri mot vårt land. Ubåtsbesöket i Gåsefjärden, på svenskt säkerhetsområde, är en av de mest flagranta överträdelser vi har upplevt. Vidare har vi de säkra bevisen på ubåtsbesök i Hårsfjärden i höstas samt nu senast utanför Sundsvall, som tyder på ökat intresse för det svenska området. I skuggan av de kränkande handlingar som vårt lands kuster har utsatts för, kan konstateras att det även till lands har funnits fall av misstänkt spioneri mot vårt försvar och dess anläggningar. I samband med militära övningar har konstaterats att främmande fordon uppehållit sig inom områden där de inte haft anledning att hålla till. Vissa ”fiskebåtar” till havs verkar särskilt närgångna och intresserade då svenska försvaret övar, ”utländska nöjesseglare” med stort intresse för våra hamnar observeras ofta sommartid osv. I uppmärksammade spionerimål har konstaterats att vägar i närheten av hemliga anläggningar m.m. prickats ut. Detta är av allt att döma ingen tillfällighet utan snarare ett systematiskt tillvägagångssätt i syfte att kartlägga det svenska försvaret. Många inom försvaret känner stark oro för den här utvecklingen. Men 143 mest oroande är att man inte kunnat beivra vad många uppfattat som mycket klara brott mot rikets säkerhet. Överbefälhavaren har också tidigare föreslagit ändringar i rättegångsreglerna för att lagföring av brott mot rikets säkerhet skulle kunna underlättas i vissa fall. Bakgrunden tycks vara att försvarsmakten av säkerhetsskäl kan se sig förhindrad att lämna ut handlingar som är av betydelse för att ett misstänkt brott skall kunna styrkas. Detta bekräftas också i betänkandet genom det överbefälhavaren har sagt. Det har inträffat att för spioneri starkt misstänkta utländska medborgare friats från spionerimisstankar. Militärt ansvariga har uttalat sin förvåning över vissa domslut och betecknat dem som häpnadsväckande. Dessa domar måste verka demoraliserande på försvarsmakten, och hur skall man t.ex. kunna få unga värnpliktiga att känna motivation när sådant här sker? Människor sysselsatta inom såväl det fasta som det frivilliga försvaret känner stark oro. De frågar sig om deras arbete inom försvaret är meningsfullt, t.ex. de insatser som görs när man anmäler händelser som verkar misstänkta. Det synes oss mycket angeläget att den översyn av brottsbalkens bestämmelser om spioneri och andra brott mot just rikets säkerhet som skett, eller sker, snarast leder till nödvändiga förändringar i här berörda rättegångsregler. Vårt försvar måste kunna klara sina uppgifter även i framtiden. Försvarsanläggningarna måste vara väl skyddade och säkra. Att trygga freden, vårt folks möjligheter att bevara oberoendet och utvecklingen av vårt land i frihet är en stor uppgift. Försvaret måste också i fortsättningen vara en stabiliserande faktor mellan väst och öst när det gäller freden i Norden och i vår övriga omvärld. En skärpning av lagar och förordningar i avsikt att förhindra och beivra olovlig underrättelseverksamhet är nödvändig, om tilltron till vårt försvars möjligheter skall bestå. Människors vaksamhet och beslutsamhet på detta område är en förutsättning för svenska folkets framtida frihet och oberoende. Herr talman! Utskottet har avstyrkt motionskravet innebärande att regeringen skulle komma med förslag till ändringar och skärpta regler i vad gäller lagföring av brott mot rikets säkerhet, under motiveringen att frågorna redan uppmärksammats i regeringskansliet och att de f.n. övervägs av rättegångsutredningen. Utskottet anser dock att motionsspörsmålet gäller frågor av stor betydelse. Herr talman! Jag får låta mig nöja med detta — men skulle ändå vilja fråga någon från utskottet: När beräknas rättegångsutredningen komma med ett förslag i ärendet? Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Det är nu tolfte året i rad som riksdagen har att behandla motioner som rör säkerhetspolisens verksamhet. Motionärernas krav har i stort sett varit desamma år efter år: man har begärt att den del av säkerhetspolisens organisation som man säger innebär registrering och rapportering av politisk verksamhet snarast skall upplösas. Argumenten för de kraven har också varit i stort sett desamma som Marie-Ann Johansson nyss har anfört. Justitieutskottet har vissa år ägnat motionskraven mera ingående behand Nr 149 ling. Så gjorde vi i betänkandet nr 3 till 1979/80 års riksmöte. Där redovisade utskottet den polisiära säkerhetstjänstens organisation och verksamhetsområde. I år har vi i ett mera normalt betänkande, i vad gäller omfånget, bl.a. hänvisat till betänkandet från 1979/80. Sedan fjolårets behandling av motionskravet anser vi i utskottet inte att någonting har inträffat som skulle föranleda ett annat ställningstagande än det vi kom fram till i fjol. I samma motion begär man också att en parlamentarisk utredning skall tillsättas, med samtliga fem riksdagspartierna representerade och med uppgift att granska säkerhetspolisens verksamhet. Även den frågan är känd sedan tidigare års behandlingar här i kammaren. Även när det gäller det kravet ägnade justitieutskottet frågan en mera grundlig genomgång i det tidigare nämnda betänkandet från 1979/80. I det betänkandet och i ytterligare några betänkanden från utskottet under senare år har riksdagen fått redovisning av en del reformer i organisationen som har genomförts vid säkerhetspolisen under senare tid. Den nya organisationen har nu börjat tillämpas. I ett betänkande 1981/82:38 redovisade utskottet att ett översynsarbete rörande frågan om personalkungörelsen övervägdes. Det arbetet har nu kommit så långt att det befinner sig i slutskedet. Utskottet har i år inte funnit anledning att kräva någon ytterligare åtgärd när det gäller säkerhetspolisens verksamhet. Utskottet avstyrker därför motionskravet också i den här delen. I motion 1745 från ett antal moderater vill motionärerna att riksdagen skall begära förslag till ändringar och skärpningar i fråga om lagföring av brott mot rikets säkerhet. Motivet för motionskravet är bl.a. att det inom försvaret förekommer en oro inför främmande makters intresse för det svenska försvaret. En framställning av ungefär samma slag hade gjorts i fjol — alltså innan motionen skrevs — direkt till regeringen från överbefälhavaren. Han begärde då bl.a. ändring i sekretesslagen. Denna överbefälhavarens framställning har regeringen sedan överlämnat till rättegångsutredningen, och frågan har alltså på det sättet uppmärksammats i regeringskansliet. Utskottet finner ingen anledning att föreslå någon riksdagens åtgärd i den frågan och avstyrker därför bifall till motionen. På den direkta frågan när rättegångsutredningen skall kunna vara färdig med sitt ställningstagande i det här fallet får jag göra motionärerna besvikna. Jag kan inte ge något besked om det. Med detta, herr talman, föreslår jag bifall till jusitieutskottets hemställan i betänkande 33 på samtliga punkter.

Herr talman! Arne Nygren återupprepade i stort sett vad som redan finns att läsa i utskottets betänkande. Jag vill ta upp litet mer kring de frågor vi har motionerat om. Frågorna om politisk registrering och rapportering har, säger Arne 145 Nr 149 Nygren, behandlats utförligare av utskottet vissa år. Det är i och för sig Onsdagen den riktigt. Men det sägs alltid att detta inte förekommer, att det är förbjudet. Jag 18 maj 1983 vill gärna citera Dagens Nyheter den 15 mars i år, där man kunde läsa följande: ”På tal om åsiktsregistrering försäkrar rikspolischefen att sådant numera Anslag till särskild inte förekommer. När han tillträdde 1978 vidtogs nämligen en rensning i polisverksamhet m.m. «rTegistren. Konstigt, redan åren kring 1970 rensades ju alla redan då förbjudna åsiktsregister —-—-— enligt vad statsmakterna tidigare har försäkrat. Vem smugglar ständigt in i registren dessa nya olycksfall i arbetet?” Ja, det kan man sannerligen fråga sig. Jag är inte övertygad av de försäkringar som har gjorts om att det inte förekommer någon registrering, och jag är inte övertygad om att utskottet har den insyn som skulle behövas för att dess ledamöter skulle kunna vara säkra på detta. Jag tycker vidare att utskottets ställningstagande till vårt andra krav — kravet på utredning — nästan bekräftar vad som kan misstänkas. Om säpos verksamhet inte tål att granskas av en allsidigt sammansatt utredning är det avslöjande! Det borde vara dags för en sådan utredning. Bl. a. har under det här året inträffat händelser som har föranlett justitieministern att gå in och granska säpos verksamhet. Borde inte också vi här i riksdagen se till att vi nu får en utredning och en allsidig belysning av säpos verksamhet? När utskottet nu hänvisar till en eventuell översyn innebär det att utskottets ledamöter inte själva tar ställning. Antingen vill ni ha en utredning, och då bifaller ni vår motion. Eller också tycker ni att det är bra som det är.

Herr talman! Arne Nygren kunde tyvärr inte ge besked om när man bedömer att rättegångsutredningen skall kunha komma med förslag i det här ärendet. Detta är en mycket viktig och angelägen fråga, inte minst med tanke på det spioneri som vi vet förekommer. Väldigt många människor som arbetar inom försvaret och i de frivilliga försvarsorganisationerna känner stor oro och är många gånger missnöjda med att man inte åstadkommer någonting på detta område. Därför är det mycket angeläget att man om möjligt söker komma fram till förslag och lösningar så snart det över huvud taget kan gå. Inte minst det som har hänt på senare år föranleder oss att kräva att man skyndar på. Vi moderater kommer att uppmärksamt följa frågans utveckling framöver. Det är vårt lands säkerhet det gäller, och också vårt folks förtroende för vårt försvars möjligheter att klara sina uppgifter. Jag hoppas att man i regeringen och utskottet kommer att försöka skynda på behandlingen så att man snart kan komma fram till bättre lösningar.
Herr talman! Marie-Ann Johansson beklagade att jag höll mig till de argument som vi redovisat i betänkandet. Vi brukar ju göra så att vi framför argumenten skriftligt och sedan utvecklar dem här. Marie-Ann Johansson menar tydligen att vi skulle här ha diskuterat också någonting som stått i Dagens Nyheter någon gång. Men det är inte vanligt att sådant utgör underlag för diskussioner som har med utskottsbetänkanden att göra. Sedan tog Marie-Ann Johansson upp frågan om att det skulle ha skett utrensningar i registret och att rikspolischefen skulle ha nämnt om det. Jag kan då säga att sådana utrensningar görs årligen, inte bara de år då vi växlar rikspolischefer. Det beskedet har vi fått när vi besökt rikspolisstyrelsen. Sådana besök gör vi med jämna mellanrum för att hålla oss informerade i den fråga som vi nu diskuterar. Dessutom vet ju Marie-Ann Johansson att vi har parlamentariker i rikspolisstyrelsen som har en möjlighet att tränga in i de här frågorna. Jag tror att de också gör det på ett riktigt sätt. Till Ingvar Eriksson vill jag säga att motionen tar upp en fråga som redan innan motionen skrevs hade aktualiserats av överbefälhavaren. Han var alltså ute tidigare. Jag är helt övertygad om att utredningen kommer att behandla frågan med största skyndsamhet.

Herr talman! Arne Nygren missförstod mig faktiskt när jag talade om att han höll sig till utskottsbetänkandet. Jag hade ställt en fråga i mitt första anförande. Jag vill få reda på utskottets syn på det här med en utredning. Man hänvisar ju hela tiden till att en översyn snart skall genomföras. Därför behövs inte den utredning som vi vill ha, sägs det. Jag vill då veta hur man ser på det hela: Vill man ha en utredning eller inte? Jag fick alltså inte svar på det. När det sedan gäller registren görs det tydligen utrensningar årligen, och detta med politisk registrering missbrukas tydligen också årligen. Sedan hänvisade Arne Nygren till att det finns parlamentariker i rikspolisstyrelsen som har insyn. Nu visade väl de händelser kring Sveriges Radio som jag refererade till i mitt huvudanförande att man kanske inte har den insyn som man skulle behöva. Bl. a. gjorde justitieministern efter dessa händelser en översyn, som faktiskt medförde att han kom fram till att vissa frågor inte var så bra skötta inom säpo och att vissa förändringar borde göras. Nog behövs det utredningar och en översyn så att man får en större helhet än om man bara följer verksamheten från en styrelse såsom rikspolisstyrelsen.

Herr talman! Jag är en av de parlamentariker som Arne Nygren hänvisade till som sitter i rikspolisstyrelsen. Jag har rådgjort med en kollega, som också sitter i rikspolisstyrelsen. Vi är överens om att jag inte gör mig skyldig till någon indiskretion, om jag talar om för Marie-Ann Johansson att vi från den parlamentariska sidan för några månader sedan tog upp frågan om en 147 översyn med anledning av vad som hade sagts av juristkommissionen. Vi fick då en redogörelse för hur långt man hade kommit i arbetet med denna omorganisation. Om den inte var precis nätt och jämnt färdig, hade den i varje fall inte varit i full kraft mer än några månader. I det läget ansåg vi det inte lämpligt att begära en översyn omedelbart. Vi har emellertid ögonen på saken. När organisationen har fått sin form, är vi beredda att ta upp kravet på en översyn. På den punkten råder det för övrigt inga motsättningar inom rikspolisstyrelsen. En annan fråga som Marie-Ann Johansson tog upp var frågan om årliga utrensningar ur de påstådda registren. De behöver inte tvunget bero på att man har registrerat någon som man inte får registrera. Registeruppgifter blir faktiskt gamla och out of date så att man inte har någon användning för dem längre. Det är klart att folk då inte skall finnas kvar i registren. Såvitt vi kan bedöma — all mänsklighet är ju litet svag i detta sammanhang — med de möjligheter vi har att ta del av vad som händer sker inte den typ av registrering som Marie-Ann Johansson antydde.

Herr talman! Då fick jag en förklaring på hur man har kunnat hänvisa till den översyn som juristkommissionen har föreslagit i flera år. Det har tydligen tagit tid att genomföra omorganisationen. Det har tagit ganska många år, och det är tydligen först sedan den är fullt genomförd som det skall gå några år innan man gör översynen. Bättre sent än aldrig, i och för sig. Jag vet att vi inte kommer att vinna kammarens majoritet för vårt krav i dag, även om vi kommer att votera om det. Men vad man kan fråga är hur sammansättningen blir i denna översyn. Jag hoppas att det blir en parlamentarisk fempartikommitté. När det gäller utrensningar ur registren vill jag säga att det inte är nödvändigt att ha gjort olagliga registreringar för att man skall rensa ut. Det förstår också jag. Bertil Lidgard menar att det såvitt han kan bedöma inte sker någon sådan registrering. Jag har ingen anledning att misstro Bertil Lidgard. Men jag har anledning att tvivla på att sådan insyn förekommer som skulle behövas för att man verkligen skulle vara säker på att det inte sker några olagliga registreringar.
Herr talman! Skulle riksdagen ha den insyn som Marie-Ann Johansson efterlyser, skulle vi ha någon ledamot som hade ständig jour inom rikspolisstyrelsen och följde varje registrering. Vad vi kan göra och vad justitiekanslern kan göra är stickprovsundersökningar, från hans sida i större utsträckning än vi kan göra vid våra tillfälliga besök på avdelningarna.
Herr talman! Ja, det skulle kanske behövas en sådan jour i och för sig. Tyvärr är det väl praktiskt ogenomförbart.